Herr talman! Det gläder mig att Karin Israelsson reagerade på åtminstone två av mina punkter. Det är också mycket frapperande att Berith Eriksson reagerade så spontant på det jag sade om att besöka en försäkringskassa. Sedan reagerade Karin Israelsson lika spontant på detta. Jag undrar om det är det dåliga samvetet som gör sig påmint eller något annat. Men det var inte detta som jag vill komma fram till. Det som jag tyckte var kul men också litet skrämmande var Karin Israelssons reaktion på trepartimotionen Sf283 beträffande längden på småföretagarnas sjukfrånvaro. Den är skriven av representanter från Centern, Moderaterna och kds. Om Karin Israelsson nu ser så allvarligt på detta, varför reagerade hon då inte i utskottet på så sätt att hon reserverade sig till förmån för motionen? Hon borde ha sagt att detta var en viktig fråga och stött oss i Ny demokrati. Hon borde ha sagt: Detta måste vi se över. Vi skall bygga Sveriges välfärd, framtid, etc. på småföretagare och innovatörer. Detta är mycket allvarligt. Jag hoppas att denna trepartimotion är förankrad inom partierna så att det vid kommande votering blir ett bifall och att alla partier stödjer förslaget och säger: Detta skall vi genomföra. Om Karin Israelsson hade sett så allvarligt på denna fråga, borde hon ha agerat litet hårdare i utskottet och sett till att det gjorts ett tillkännagivande till regeringen i stället för, som jag upplever det, en tandlös skrivning.

Herr talman! Det stämmer att jag är ny i riksdagen, Karin Israelsson. Bland det första som jag fick lära mig var vad det innebar när utskotten behandlade motioner positivt. Antingen blev en motion tillstyrkt eller också avstyrkt. Sedan fanns det någonting som hette positiv skrivning. När vi i Ny demokrati väckte motioner som var mycket bra -- de var så bra att man måste säga nej till dem -- sade man: Lugn, ni har fått en positiv skrivning. Då skulle vi vara nöjda, sätta oss ner, osv. Om vi återgår till frågan om frånvaro på grund av sjukdom har detta skett under fem år. Det är inte någonting som har skett under fjolåret och nu. Det är fråga om fem år. Man har konstaterat fakta -- detta är vad som händer. Då måste man göra någonting. Man kan inte bara hänvisa till att myndigheterna har ett eget ansvar för att detta rättas till. Hur länge skall vi vänta? Skall vi vänta tio år och sedan göra en skrivning till där vi säger att riksdagen uppmärksammat frågan och skall titta litet på den? Har det gått fem år och ingenting har gjorts är det dags att säga: Gör någonting nu! Titta inte på frågan och följ upp den, utan gör någonting, agera!

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till Karin Israelsson. Alla nedskärningar inom socialförsäkringssystemet som majoriteten i denna kammare har fattat beslut om har inneburit att grundtryggheten har urholkats. Man kan som exempel ta pensionärer med låg eller ingen ATP. Varför driver inte Centerpartiet de krav som man hade i valrörelsen? Det har skett nedskärningar i sjuk och arbetsskadeförsäkringen. De sker över hela linjen i stället för att man sänker taken. Det innebär naturligtvis att det finns en god grundtrygghet kvar för medel och höginkomsttagare. Men grundtryggheten blir mycket urholkad för låginkomsttagarna. De hamnar i uppenbara svårigheter. Andra nedskärningar, t.ex. i arbetslöshetsersättningen, flyttar över kostnader till kommuner i form av socialbidrag. Dessa pengar skulle dessa människor varit tvungna att handla för. Det hade inneburit att efterfrågan i samhället blivit större. Karin Israelsson gör ju här kopplingar till den totala ekonomin. Dessa nedskärningar innebär också en omfördelning. Efterfrågan i samhället minskar, och därmed ökar arbetslösheten. Det har i denna politk hela tiden handlat om omfördelning. De som får de största nedskärningarna är de som har de minsta möjligheterna att skära ner.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att också vi i regeringspartierna känner en oro inför de nedskärningar som vi tvingas att göra. Vi försöker också att hitta skyddssystem som skall innebära att den som har en mycket svag ekonomisk situation inte skall drabbas ytterligare. Det är naturligtvis mycket svårt att klara av detta generellt. Jag tror inte att det finns något system i världen som har gjort detta. Det finns i alla länder en grupp som man har svårt att ge ett konstant stöd. Det är bl.a. i skenet av detta som en grundtrygghetsreform behövs som skulle kunna klara av denna problematik. När det gäller Centerns vallöfte om en grundpension arbetar Pensionsarbetsgruppen med dessa frågor. Där finns en representant som för fram vårt förslag i gruppen och försöker få med det i ett slutligt förslag. Det är inte säkert att han kan lyckas med det. Centerpartiet har möjligheter att i regeringen påverka utformningen av regeringens besparingsförslag. Vi har inte varit ensamma i regeringen om sådana propåer. Man kan se på frågan om den differentierade momsen, där livsmedlen skall ha en något lägre beskattning. Det är ett sätt att indirekt ge ett stöd till en svag grupp. Ett problem har varit att den skattereform som genomfördes. Vi fick inte den tillväxt som den var byggd på. Det har raserat mycket av det system som funnits förut. Det har inneburit påfrestningar i en lågkonjunktur. När det gäller stöd till låginkomsttagare bland pensionärerna har pensionstillskottet höjts. Det finns särskilda skatteregler. Det finns kommunalt bostadstillägg och det särskilda kommunala bostadstillägget som skall försöka ge denna grupp en situation som är möjlig att leva med. Det har alltid funnits en grupp av f.d. deltidsarbetande kvinnor, eller kvinnor som inte haft eget yrkesarbete, vilka haft en mycket svag situation. Det är inte någon nytt som uppkommit under de senare åren, utan den gruppen har alltid funnits. Jag tror inte att deras situation försämrats jämfört med hur den har varit tidigare. Regeringen har genom olika inslag i de förslag som har genomförts försökt att skydda de sämst ställda.
Herr talman! Jag tänker inte gå in på hela det spektrum av detaljer som Karin Israelsson här redogjorde för. De sakerna tas ju upp gång på gång, framför allt inom de områden där frågorna hör hemma. Det gäller då skatter och finansiering. Det går, Karin Israelsson, att bygga ett system som innebär att man bättre lyckas skydda låginkomsttagarna. I stället för att göra nedskärningar även för dem som har de lägsta inkomsterna kan man nämligen sänka taket i systemet, vilket vi i Vänsterpartiet föreslår i vår motion i detta sammanhang.
Herr talman! När det gäller helhetsbilden måste jag säga att det nog är nödvändigt att ha en sådan. Det går inte att plocka ut delar ur ett system och peka på att just en viss del är avgörande. Det finns ju en helhetssyn också beträffande frågan om hur ekonomin för de enskilda ser ut. Analyser görs med jämna mellanrum, vilket jag tror är helt nödvändigt. Även om vi i detta sammanhang inte skall behandla skatterna måste jag framhålla att det här har stor betydelse i sammanhanget. Det är väl lätt för Berith Eriksson, som har oanade ekonomiska resurser, att tillåta sig att behålla de system som finns i dag och att anse att de är bäst och i alla avseenden rättvisande. Men har man ett ansvar för framtiden och för en uthållighet i systemet, måste insikten finnas att förändringar måste göras för att det hela skall vara hållbart. Man kan inte bara låta det rulla vidare och säga nej därför att det är populistiskt.

Herr talman! Föräldraförsäkringen är nog ett av våra allra mest uppskattade försäkringssystem -- kanske framför allt bland tjejer, som fortfarande är de som mest använder sig av försäkringen. Genom föräldraförsäkringen får alla, oavsett varifrån man kommer, möjlighet att under tolv månader vara hemma med sina barn -- en del med en ersättning motsvarande 90 % av den vanliga inkomsten, andra med en ersättning om 60 kr om dagen, i alla fall än så länge. Men detta är inte riktigt rättvist. Vad jag tycker att vi i framtiden borde se över något är hur vi kan garantera en mer rättvis och lika inkomst för alla som är hemma med sina barn. Föräldraförsäkringen utgår i dag från vårdnadshavaren, och vårdnadshavare är allra oftast mamman. Om familjen så vill, kan pappan också stå som vårdnadshavare -- även om man inte är gift. När det gäller både föräldraförsäkringen och de dagar som ger ersättning för vård av sjukt barn utgår man från att det är mamman i första hand -- men det kan också vara pappan, om mamman väljer att överlåta dagar -- som stannar hemma med barnet. I en familj där mamman och pappan lever tillsammans fungerar detta ganska bra. I familjer med nya sammanboende partner fungerar det mindre bra. För ensamstående mammor och pappor fungerar det inte alls. De har ingen sammanboende att överlåta dagar till. De regler som nu finns i fråga om föräldraförsäkringen och dagarna för vård av sjukt barn har varit i funktion under ganska lång tid. Men den verklighet som allt fler av dagens familjer lever i och de problem som de brottas med stämmer inte alltid överens med förutsättningarna bakom reglerna. Allt fler barn växer upp med ensamstående föräldrar, med nära anhöriga långt borta och med nya familjebilder framför sig. Alla kan vi naturligtvis tycka vad vi vill om det, men vi kan inte bortse från att det är så här det fungerar. För många av dagens familjer skulle därför möjligheten att få överlåta dagar från föräldraförsäkringen och från ersättningen för vård av sjukt barn till någon annan vuxen innebära stora möjligheter till flexibilitet och enklare lösningar. Om ensamstående mammor eller pappor kunde låta farmor, mormor eller bästa vännen stanna hemma med barnet i stället för att någon av de här föräldrarna varje gång gör det, skulle de få mycket större möjligheter till avlastning och planering. Samma sak gäller familjer med två föräldrar. Men med de problem som dessutom finns i dag och som har med den stora arbetslösheten att göra är detta också en ekonomisk fråga. Jag är övertygad om att varje förälder själv är suverän att planera hur enskilda dagar i både föräldraförsäkringen och ersättningen för vård av sjukt barn bäst kan passa i resp. familj. Ibland skulle det kunna rädda föräldrarna från att hamna i knipa på arbetet. Ibland skulle det kunna innebära att andra vuxna får möjlighet att vara med barnet i stället för att bara mamman och pappan är det. Jag tycker att vi borde släppa mera på familjernas möjligheter att själva styra sina dagar och låta föräldrarna fördela dessa på det sätt som passar dem bäst. Jag är övertygad om att det skulle uppskattas av många. Det skulle innebära att barnen inte kom i kläm. Som förälder är man ju naturligtvis väldigt mån om att det är någon som man känner för och någon som man litar på som är med barnet. Det är självklart. Om vi dessutom utgår från dagens system, som innebär att det i stort sett är mamman som måste överlåta dagar till någon annan genom sin fullmakt -- det kanske t.o.m. skall vara mammans inkomst som räknas vid överlåtandet av dagar -- förstår jag inte att det skulle leda till en större administration eller högre kostnader i försäkringssystemet. Det skall vara upp till föräldrarna att själva bestämma fördelningen av sina dagar, oavsett hur familjebildningen ser ut och oavsett hur föräldrarna lever. Jag tror att de allra flesta kommer att utgå från familjens och barnens bästa.
Herr talman! Ulrica Messings inledning var intressant. Den skulle lika väl kunna vara hämtad från ett av mina många anföranden om familjepolitiken, med tanke på orättvisan när det gäller de olika inkomstslagen och garantinivån på 60 kr. Jag kan inte sticka under stol med att vi i Centerpartiet under ett antal år har försökt att få till stånd en höjning. För dagen är det kanske inte riktigt aktuellt. Men jag tror att det finns anledning att se över föräldraförsäkringen även från den här synpunkten. Vi får väl se vad som händer här i framtiden. Vårdnadsersättningen är ju ett sätt att värdera arbetet lika. 60-kronan var Centerpartiets bidrag när det gällde att åstadkomma en förändring och en lika värdering av vårdinsatsen 1980/81, då den genomfördes. Den gäller för tre månader. Den här tanken har alltså funnits tidigare. När det gäller detta med att överlåta föräldraförsäkringen kan jag säga att jag förstår föräldrarnas uppfattning. Särskilt gäller det ensamstående föräldrar som har barn som kanske ofta drabbas av sjukdomar och som upplever att man på arbetsplatsen kanske inte ser med största välvilja att den unga kvinnan -- som det oftast är fråga om -- är borta från sitt arbete. Vi i utskottet har, med stöd av Riksförsäkringsverkets utredning, inte funnit det vara möjligt att i dag förändra det här begreppet. Man får en helt annan försäkring då -- en sorts barntillsynsförsäkring -- och något sådant är vi inte beredda att införa. Vi känner ju heller inte helt till vad konsekvenserna av detta skulle bli. I stället har vi en väldigt generös, tillfällig föräldrapenning när det gäller vård av sjukt barn. Den kan utgå i ända upp till 120 dagar om så krävs -- i varje fall i 60 dagar per barn och år. Naturligvis kan det finnas önskemål om ytterligare förändringar. Men för dagen är vi inte beredda att göra sådana förändringar i föräldraförsäkringen, vilken redan är en mycket komplicerad form att administrera för Försäkringskassan. Föreslagna åtgärder skulle ytterligare komplicera den handläggningen och också fördyra hela försäkringen.
Herr talman! Jag tror inte att vi genom att mjuka upp reglerna om vem som skall vara hemma för att t.ex. ta hand om ett sjukt barn skapar ett system som på något vis får oanade konsekvenser. Jag tror nämligen att de allra flesta föräldrar, så långt det är möjligt, själva vill vara hemma med barnen. Men det finns tillfällen då det är nästan omöjligt, då detta ställer till stora problem. Därför tror jag inte riktigt att Riksförsäkringsverkets beräkningar alltid stämmer helt och hållet. De bygger ju på att systemet alltid skall användas fult ut. Men det tror jag inte blir fallet.
Herr talman! Det kan vara riktigt att det är svårt att göra sådana här beräkningar, som naturligtvis bygger på antaganden. De kostnader som anförs här kan lika gärna bli betydligt högre. Vad som saknas i debatten är kommunens ansvar. Tidigare fanns ju s.k. barnsamariter. Men många kommuner använder sig i dag av hemsamaritkåren -- den personal som finns inom den öppna servicen för hjälp åt äldre -- för att klara tillfälliga bekymmer som föräldrarna har. Jag är fullt medveten om att kommunerna i nedskärningstider kanske drar ned på den möjligheten. Jag tror att man i kommunen bör agera för att hitta en stödform som man också i de här fallen kan använda sig av. Det är möjligt att det inte är det som man direkt borde använda sig av. Men det är bra om det finns någon form av skyddssystem för de unga ensamstående föräldrarna som ju har en mycket påfrestande situation.
Herr talman! Karin Israelsson nämner det här med hemsamaritkår, som finns in en del kommuner. Jag är medveten om den verksamheten, och jag tror att den är bra. Men i en del andra kommuner har man löst det på andra sätt för att avlasta familjer -- oavsett om man är ensamstående eller ingår i en tvåpartsfamilj. Som enskild förälder -- om jag går till mig själv -- är jag emellertid inte beredd att lämna mitt barn till en person som jag inte känner, en person som mitt barn aldrig har varit i kontakt med. Jag vet också att den frågan i dag i många kommuner lyfts fram av föräldrar. Hemsamaritkåren fungerar bra för de familjer som har regelbunden kontakt med kåren. Men vid de enstaka tillfällen då man får sådana problem att man skulle behöva anlita en nära anhörig, som farmor eller mormor, för att få hjälp med avlastningen vid sjukdom -- det gäller även vid utnyttjande av föräldraförsäkringen på annat sätt -- tror jag inte att kåren alltid är lämpligast. Jag tror att det skulle vara mycket lättare om reglerna kunde mjukas upp så att familjen själv, vid enstaka tillfällen, kunde överlåta rätten till dessa dagar, framför allt med tanke på ensamstående föräldrar, oftast unga tjejer, som är hårt utsatta.

Herr talman! Jag börjar känna mig som en raspig gammal skiva. I denna talarstol har jag vid flera tillfällen tagit upp regler i våra system och lagar som diskriminerar homosexuella. Återigen har vi här ett utskottsbetänkande där man viftar bort en fråga som i allra högsta grad rör just homosexuella par med barn. Vad är då felaktigt? I dag kan en förälder, med hemmaboende barn, som är sammanboende med en person av annat kön överlåta rätten till sina dagar med tillfällig föräldrapenning till den personen. Om man som förälder, med hemmaboende barn, bor tillsammans med person av samma kön, får man inte göra det. Jag skulle vilja ställa en fråga till utskottets ledamöter -- oavsett partifärg. Är det rimligt att göra en sådan åtskillnad? Hur stämmer det överens med det uttalande som riksdagen gjorde att den homosexuella samlevnadsformen är en fullt acceptabel och från samhällets synpunkt godtagbar form för samlevnad? Man kan också diskutera vilka lösningar som är tänkbara. Den ''lilla'' lösningen skulle kunna vara att utskottet säger: Det här är en orimlig diskriminering av homosexuella när det gäller deras behov av att kunna lösa omvårdnadsfrågan vid barns sjukdom och att man föreslår en ändring genom att ta bort orden ''under äktenskapsliknande former'' vid en formulering. Den ''stora'' lösningen, som Ulrica Messing tar upp i sitt anförande ger alla föräldrar en större möjlighet att välja vem som skall vara hemma när barnet är sjukt och man själv inte kan stanna hemma. Den lösningen vore i slutändan, tycker jag, den allra bästa. Mot den s.k. lilla lösningen har jag inte kunnat hitta några allvarliga invändningar, t.ex. att det skulle vara stora kostnader förknippade med detta. Jag tycker att det här är en rättvisefråga, och jag är förvånad över att utskottet i princip bara har viftat bort frågan. Det vore därför mycket intressant att få ett svar från utskottsledamöterna. I utskottets betänkande sägs det att Riksförsäkringsverket räknat fram att det skulle kosta mellan 105 till 110 miljoner kronor. Precis som Ulrica Messing, ifrågasätter jag starkt den siffran. Det skulle bygga på att föräldrar, med det nuvarande systemet, inte skulle vara hemma med sina barn när de är sjuka. Jag tror inte att så är fallet, därför att föräldrar ofta inte kan göra det valet i dag. Siffran är alltså en oerhört osäker sådan. Det skulle vara intressant om en myndighet kunde göra en djupdykning på det här området för att exempelvis utröna hur ofta man kan finna personer som gratis tar hand om barn i dag. Det är nämligen däri som skillnaden i kostnader skulle ligga. I utskottets betänkande sägs det att man inte vill behandla frågan om de homosexuella på grund av att en utredning arbetar med partnerskapsfrågan. Jag har tidigare betecknat den utredningen som en soptunna. Alla frågor i denna kammare som berör homosexuella hänvisas till denna utredning, trots att direktiven för utredningen inte är sådana och trots att den här typen av frågor på ett antal områden inte heller berörs. Låt mig ta ett exempel för att visa att den hänvisning som utskottet gör inte är helt rätt. Det gäller de homosexuella par som inte har för avsikt att registrera sitt partnerskap -- om vi nu får registrerat partnerskap för homosexuella -- men som bara vill bo samman. Någon av dem har dessutom ett barn. Frågor i och med det kommer inte att lösas. Jag gör då återkoppling till det som jag sagt tidigare. Är det rimligt att en ensamstående förälder, som bor tillsammans med person av annat kön kan överlåta rätten till sin tillfälliga föräldrapenning till denna person, medan en ensamstående förälder som bor tillsammans med person av samma kön inte kan det? Jag ser inte vad som är rim och reson i det resonemanget, och jag väntar med spänning på svaret från utskottets ledamöter.
Herr talman! Jag vill meddela att jag och Vänsterpartiet också står bakom den motion som är väckt med anledning av detta. Det här är ju en politisk och inte en ekonomisk fråga.
Herr talman! Jag tänker svara på Kent Carlssons fråga. I vad mån svaret kommer att gillas, vågar jag inte yttra mig om. Motionen är ju inte ny, och man kan, som Kent Carlsson gör, tycka att till Parterskapsutredningen slängs allt. Men vi har den praxisen här i riksdagen, att när en utredning pågår företar man sig i utskotten inte gärna några förändringar av den lag som styr olika verksamheter. Man avvaktar i stället aktuell utredning. Vi har också fått oss tillkännagivet att regler för socialförsäkringslagstiftning också skall undersökas i samband med Partnerskapsutredningen, vilket alltså har legat till grund för att vi inte tagit några andra initiativ i den här frågan. Det kan också vara så, att man i den tidigare lagskrivningen inte beaktat detta på grund av att man när dessa lagar skrevs inte hade en tanke på att en sådan situation skulle kunna uppstå. Jag vet inte när Partnerskapsutredningen tänker presentera sitt förslag -- tidpunkten har ju skjutits fram. Men det finns all anledning att studera förslaget för att se om man tar upp den här frågan. Vi har förutsatt att de motioner som väcks i riksdagen med anledning av de homosexuellas situation går till utredningen för beaktande. Därför har vi i utskottet med de skrivningar som är gjorda avstyrkt motionen. Skälen till barntillsynsförsäkringen, som skulle bli en förändrad version av föräldraförsäkringen, är desamma som jag anförde när jag replikerade
Herr talman! Det är klart att jag inte är nöjd med svaret. När det gäller formfrågan säger Karin Israelsson att så länge sittande utredning pågår gör vi i riksdagen ingenting åt det. Jag brukar ta ett exempel som motbevisar ett sådant talesätt. För ungefär 1,5 månader sedan beslutade denna riksdag -- trots att en utredning pågår angående straffsystemet -- att förändra den villkorliga frigivningen från våra fängelser. Det var en liten nätt reform som kostar skattebetalarna ett belopp i storleksordningen 215 miljoner kronor. Då fanns det pengar. Man struntade också i att det pågick en utredningen. Men när det, som i den här frågan, i princip inte kostar någonting och det är tveksamt om den utredning som man hänvisar till ens skall beakta frågan, kryper man bakom utredningen. Jag skulle vilja höra från Karin Israelsson om det i denna sakfråga är rimligt att göra denna åtskillnad mellan ensamstående heterosexuella föräldrar med sambo och ensamstående homosexuella föräldrar med sambo. Den förändringen skulle socialförsäkringsutskottet ha kunnat göra. Det är det jag kallar den lilla lösningen. Den kostar i princip ingenting; det är en ytterst liten summa som skulle kunna drabba skattebetalarna. Det är principiellt viktigt att utgå från det uttalande som riksdagen har gjort, dvs. att vi accepterar den här samlevnadsformen och därmed inte skall godta någon diskriminering. Vi har t.o.m. i kammaren antagit en antidiskrimineringslag för ett par år sedan. Jag vill gärna veta vilken syn Karin Israelsson har i principfrågan. Det skulle givetvis också vara intressant att höra vad de andra partierna tycker.
Herr talman! Lagens begränsningar har tillkommit för att inte alltför många skall kunna få del av de här förmånerna. Det är ett begränsningssystem, som också finns i många andra av socialförsäkringslagarna, när det gäller att ta del av ersättningar. Det är alltså en begränsad grupp som kan få del av ersättningarna. Det är samma system för barnbidraget, som går till vårdnadshavaren. Om man börjar röra i systemet vet man inte vilka effekter det får. Det är det som har legat bakom utskottets skrivning att frågan behöver utredas i ett vidare perspektiv, när en grundregel skall ändras i socialförsäkringssystemet. Det handlar om vem som skall vara mottagare av olika ersättningar och förmåner. Det är inte helt enkelt. Jag kan förstå att man i det enskilda fallet tycker att det är mycket märkligt att en sådan här förändring inte görs. Vi har också ambitionen att inte försvåra administrationen av de här försäkringarna. Det måste finnas ett klart och entydigt regelverk, så att rätt förmån går till rätt mottagare. Jag kan också förstå att man tycker att vi är mycket byråkratiska som inte vill göra en förändring i just det här enskilda fallet, som kan verka behjärtansvärt. Vi tror samtidigt att det kan vara en fördel om Partnerskapsutredningen -- och även riksdagen, i samband med ett eventuellt beslut i framtiden -- klarlägger sin syn på hur ett homosexuellt förhållande skall bedömas. I sambolagen har man kunnat rätta till en del av de bekymmer som tidigare fanns. Men det kan alltid finnas förhållanden mellan människor som det är svårt att lagreglera, eftersom det kräver förändringar i systemen som inte var tänkta.
Herr talman! Jag inser att den stora lösningen -- dvs. att ge föräldrar, par eller ensamstående, full rätt att fritt överlåta ersättning till i princip vem som helst -- kan leda till kostnader och merarbete och att det noggrant måste utredas hur ett sådant system skall utformas. Jag tror inte att kostnaden skulle bli överdrivet stor. I princip finns den kostnaden redan i dag, genom att vi tvingar in framför allt ensamstående föräldrar i en situation där de bara kan välja att själva stanna hemma för vård av barn. När det gäller den lilla lösningen tror jag uppriktigt sagt inte på Karin Israelssons argument. Det är grötargumentet, som är att minsta lilla förändring skulle innebära mycket krångel och medföra andra krav. Det är ett argument som man tar fram när man inte har något annat. Jag skulle kunna förstå detta, om en heterosexuell ensamstående förälder inte hade möjlighet att överlåta rätten till ersättning till sambon, dvs. om villkoren var likvärdiga mellan den ensamstående heterosexuelle och den ensamstående homosexuelle. Så är det inte i dag, utan det görs en mycket tydlig åtskillnad. Vi ger större möjlighet för den heterosexuella mamman eller pappan som bor tillsammans med en person av ett annat kön än för den förälder som är homosexuell och bor tillsammans med en person av samma kön. Den här åtskillnaden mellan olika samlevnadsformer är rent diskriminerande. Jag kan inte se varför man inte skulle kunna göra en förändring i lagstiftningen i dag. Det handlar om en ytterst liten grupp, men det är oerhört viktigt principiellt sett. Slutligen vill jag ta upp frågan om Partnerskapsutredningen. Jag har kallat den för soptunnan, därför att vi hänvisar i princip allt dit. Dess främsta uppgift är att utreda om det skall införas en partnerskapslag, ungefär på samma sätt som äktenskapslagstiftningen för heterosexuella. Precis som bland heterosexuella kommer det att finnas en oerhört stor grupp homosexuella som bara sammanbor. De kommer att finnas även om vi får en partnerskapslag. Jag vet inte om vi får en sådan, då det har varit sådana fördröjningar. Det här är alltså inte en fråga för Partnerskapsutredningen. Det är snarare en fråga för riksdagen att ta ställning till här och nu. Det handlar om vilken grundinställning man har. Jag måste tyvärr notera att det inte verkar finnas någon vilja att undanröja den här diskrimineringen och att det hos andra i den här kammaren finns en bristande vilja att tala om var de står.

Herr talman! Av de tolv reservationer som är fogade till det betänkande som riksdagen nu behandlar svarar vi socialdemokrater för fyra. De här fyra reservationerna betecknar vi inom vårt parti som mycket viktiga. Med dem vill vi bidra till att förhindra något som allt fler människor upplever som ett undergrävande av den allmänna samhällsmoralen, som nu sker genom den växande ekonomiska brottsligheten. För tre veckor sedan behandlade riksdagen den ekonomiska brottsligheten i samband med anslaget till polisväsendet. I det sammanhanget redogjorde vår talesman Lars-Erik Lövdén på ett utförligt sätt för vår syn på den ekonomiska brottslighetens utbredning och skadeverkningar för såväl enskilda som samhället i stort. Han gjorde det dock tyvärr för döva öron. Man kan fråga sig vad det är som ligger bakom de borgerliga partiernas ointresse att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Är det möjligtvis så att ni anser att det här är en utpräglad socialdemokratisk fråga och att ekobrotten bara drabbar staten och inte enskilda individer? Om det senaste stämmer, har ni fel. Den ekonomiska brottsligheten snedvrider konkurrensförhållanden, och därmed hotas också en sund marknadsekonomi. De enskilda individerna drabbas i allra högsta grad, som skattebetalare, som anställda, som konsumenter och som hederliga företagare. Lindbeckkommissionens resultat ser ni med stor förkärlek som en bibel i ert politiska arbete, men ett förslag från kommissionen förbiser ni medvetet -- eller är det omedvetet? Kommissionen föreslår nämligen bl.a. att kampen mot den ekonomiska brottsligheten effektiviseras, så att beslutade skatter i ökad utsträckning faktiskt betalas in. Den ansträngda samhällsekonomin, där statsskulden snart tenderar att passera 1 biljon kronor -- det är ett svindlande belopp -- försöker ni bota med besparingar. Det kommer aldrig att lyckas. De problemen kan man bara lösa med både besparingar och ökade inkomster till statskassan. Jag kan glädja er med att jag här och nu icke har för avsikt att plädera för några inkomstökningar till statskassan genom skattehöjningar. Däremot pläderar jag för vårt förslag i vår reservation om ytterligare 25 miljoner kronor till Riksskatteverket för utökning av antalet tjänster samt utbildning av skatterevisorer. 11 000 årsarbetskrafter avsatta för revision. Av dessa arbetar 10 % eller 100 revisorer med skattebrott. Enligt vår uppfattning är det för små resurser, och ledningen för myndigheten framförde också vid utskottets hearing farhågor för att det knappa anslaget kunde komma att medföra ytterligare en minskning av den offensiva kontrollverksamheten, och då inom bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten. Det är ytterst allvarligt. I betänkandet framhåller ni att det är av vikt att skatteförvaltningen håller tillbaka kostnaderna i största möjliga utsträckning och gör nödvändiga rationaliseringar och omprioriteringar. Jag måste därför fråga K.-G. Svenson, som är utskottets talesman: Hur skall skatteförvaltningen kunna göra det samtidigt som ni titt och tätt kommer med åtgärder som har motsatt effekt? Jag kan peka på flera sådana åtgärder. Vid vår hearing med ledningen för Riksskatteverket ställdes från ledningens sida ett klart uttalat krav på att man inte skulle införa något reparationsavdrag mot fastighetsskatten som en tillfällig stimulansåtgärd i det s.k. ROT programmet. I stället ville man ha en annan lösning, t.ex. någon form av bidrag. Det tog ni ingen som helst hänsyn till. Upphävandet av betalningslagen är också ett sådant exempel. Det har lett till avsevärt minskade kontrollmöjligheter när det gäller utländska transaktioner. Betalningslagen har ersatts med i praktiken frivilligt uppgiftslämnande med en beloppsgräns på 50 000 kr från de skattskyldiga. Vid ett senare tillfälle kommer riksdagen, på ett för oss oförståeligt initiativ från regeringens sida, att ta ställning till en höjning av beloppsgränsen från dessa 50 000 till 75 000 kr. Genom reservation nr 7 vill vi få till stånd en skärpning av bl.a. kontrollåtgärderna länderna emellan i denna fråga. I höstas avskaffade riksdagsmajoriteten på förslag av regeringen lagen mot skatteflykt. För vårt vidkommande var den åtgärden svårförståelig, och här lyssnade man inte heller på skattemyndighetens uppfattning. Även om lagen inte kom till användning så ofta hade den en mycket viktig preventiv funktion. Att vidta den åtgärden var lika dumt som det skulle vara att ta bort hastighetsbegränsningen på en vägsträcka därför att ingen körde fortare än vad som föreskrevs. Vi vill att regeringen omedelbart skall komma med ett förslag om återinförande av lagstiftningen. Om skattemyndigheten skall kunna utföra en effektiv skattekontroll krävs det vissa legala instrument. Sådana lagliga instrument som myndigheten i dag förfogar över är bl.a. bevis och betalningssäkringslagarna. Tillsättandet av den s.k. Rättssäkerhetskommittén -- den är parlamentariskt sammansatt, och jag ingår som ledamot i den -- inger stor oro över att dessa instrumenten på ett allvarligt sätt kommer att luckras upp av den borgerliga regeringen. Vi kommer dock för vår del att motsätta oss alla sådana förändringar i de här regelsystemen som bidrar till att undergräva effektiviteten i skattekontrollen. Vi kan tänka oss undantag, men de undantagen måste motiveras av mycket, mycket starka rättssäkerhetsskäl. Herr talman! Avslutningsvis vill jag med det som jag har sagt yrka bifall till våra fyra reservationer. Sammanfattningsvis vill jag ha sagt att vi anslutit oss till regeringens förslag om anslaget till skattemyndigheten, dock med ett undantag, nämligen att ytterligare 25 miljoner kronor avsätts till myndigheten som ett led i ansträngningarna att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Vårt ställningstagande om anslaget till myndigheten förutsätter dock att regeringen framdeles -- i motsats till vad som hittills har skett -- verkar för förenklingar inom myndigheten, så att man kan omfördela resurserna till andra och viktigare arbetsuppgifter inom myndigheten. Vi kan i längden inte godta att nya arbetsuppgifter tillförs och att arbetsuppgifterna försvåras samtidigt som resurserna begränsas.

Herr talman! I betänkandet SkU22 har Ny demokrati åtta reservationer. Som den föregående talaren sade förekommer det ett stort fusk med skatter i landet -- det vet alla. Den svarta sektorn har i dag troligtvis ökat med långt över 100 miljarder. En grundförutsättning för att man skall få in pengar är enligt Ny demokratis mening att det finns en ökad rättssäkerhet för skattebetalarna. Har man ett rättssystem som inte fungerar i det avseendet får allmänheten inte heller något förtroende för lagarna. Det är därför som vi har reserverat oss på åtta punkter mot det som föreslås. Exempelvis gör taxeringsmyndigheter ute i landet olika bedömningar. Vi skapar här i huset förmodligen så grumliga lagar att de tolkas på olika sätt på olika håll i landet. På en ort får en företagare betala skatt för en viss grej som man på en annan ort inte behöver betala skatt för. På en ort blir arbetare upptaxerade för traktamenten, medan de på en annan ort inte blir det. Det är inte så konstigt att vi får en stor svart sektor i landet när folk inte vet vad de skall rätta sig efter. Ur den här aspekten ser vi från Ny demokratis sida mycket allvarligt på det här. Vi menar att rättssäkerheten måste vara så stor att medborgarna får förtroende för vad vi sysslar med här i riksdagen. Jag vill också ta upp frågan om eftertaxering. Man skall inte kunna gå hela fem år tillbaka och riva upp ett beslut som gäller en enskild individ och sedan eftertaxera eller efterskatta den personen. Vi säger att man skall kunna gå högst två år tillbaka. Jag vill också ta upp en annan aspekt, nämligen uttagande av kvarstående skatt eller utbetalning av överskjutande skatt. Beloppet 25 kr, som i dag är gränsen, är löjligt lågt. Det har inte räknats upp sedan den 1 januari 1975. Det är alltså 18 år, och inflationen har varit ganska rejäl under dessa 18 år. Vi tycker att den gränsen skall höjas till minst 50, kanske 100 kr. Man skall inte hålla på och vela med kvarstående skatt eller utbetalning av överskjutande skatt under 100 kr. Det är kostsamt för samhället, och det inger absolut inget förtroende hos medborgarna -- det kan jag tala om för er. Jag skall inte gå in på reservationerna, men jag kan ta upp en sak som ligger mig varmt om hjärtat. När man har blivit anklagad för att undanhålla skatt och ärendet går till länsrätten skall man automatiskt få anstånd med betalningen tills fallet är avgjort, anser vi. Det är möjligt att min kollega Bert Karlsson senare kommer till kammaren och begär ordet för att tala om detta, men jag kan ändå nämna något mer om rättssäkerheten och trovärdigheten ute bland folk. Jag tänker då på lägenhetsregister. Vi har föreslagit att alla som bor i Sverige skall betala skatt. I dag är det ungefär 20 000 -- 30 000 företagare som skriver sig utomlands och inte betalar skatt trots att de bor här i Sverige. Därför vill vi ha någon form av registrering av var man bor. Vi menar då alltså inte bara att man skall uppge en adress utan att man också skall uppge vilken lägenhet man bor i. Det fuskas inte bara genom att man inte betalar skatt. Man kan här också fuska med bostadsbidragen. Tre, fyra eller fem personer skriver sig på en adress, bor i samma lägenhet och lyfter tre fyra bostadsbidrag på detta. Jag hoppas att Bert Karlsson dyker upp om en stund och redogör mer utförligt för det förslaget. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 2, 3, 10 och 11, men vi står självfallet bakom alla reservationer vi har avgivit.
Herr talman! Peter Kling tog upp frågan om lägenhetsregister. När jag lyssnade till Peter Kling fick jag uppfattningen att han är mer benägen att börja jaga småtjuvar än de stora som får gå fria. Jag vet inte om Peter Kling har tagit del av den skrivelse som skatteutskottet har erhållit från personalen inom skatteförvaltningen i Stockholms län. I denna skrivelse påpekar de anställda att för t.ex. folkbokföringens del innebär minskningen av personal att tiden inte räcker till för kontroller och utredningar av flyttningsanmälningar. Detta medför ökat bidragsfusk. Vi vet att bidragsfusk förekommer när det gäller bostadstillägg och bidragsförskott. Jag skulle vilja föreslå Peter Kling att rösta på våra reservationer för att därigenom skapa resurser så att man inom nuvarande personalramar kan syssla med dessa arbetsuppgifter. Peter Kling skulle då slå två flugor i en smäll. Han kommer dels åt bidragsfusket, dels några av de stora hajarna.
Herr talman! Bruno Poromaa, vi har reservat oss och sagt att vi vill ha någon form av lägenhetsregister. Vi vill inte binda upp oss för någon speciell form. Om regeringen kommer med ett annat förslag till hur man skall komma åt fusket ställer vi upp på det. Ganska mycket pengar går förlorade för samhället. Vi har räknat ut att det rör sig om mellan 3 och 5 miljarder kronor. Det kanske t.o.m. blir så att Bruno Poromaa röstar på vår reservation.

Herr talman! Debatten om anslagen till skatteförvaltningen har på senare tid kommit att fokuseras kring frågan om den ekonomiska brottsligheten. Det tror jag är bra. Det är där det stora problemet ligger. Agneta Enström att den ekonomiska brottsligheten har blivit en medveten del i marknadskonkurrensen. Hon konstaterar att ett företag som skattefuskar kan få 30 % lägre kostnader och därför kan hålla priser som är 25 % lägre än konkurrenternas. Frågan om den ekonomiska brottsligheten är inte längre bara en fråga om vänster och höger i politiken. Det är också en fråga om att kunna ge seriösa företagare rimliga konkurrensvillkor. I den meningen har Vänstern blivit den del av politiken som står på små seriösa företagares sida. Det gäller naturligtivs merparten av småföretagarna. Det finns många rapporter. Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen konstaterade i januari 1992 att det här är en alarmerande situation. Riksdagens revisorer har konstaterat samma sak -- genom en socialdemokrat som Anita Johansson och en moderat som Karl-Gösta Svenson. De har insett att det här problemet håller på att växa sig alltför stort. Från Vänsterpartiets sida tog vi upp den frågan förra året och krävde ytterligare anslag. Vi fick avslag. Den gången föreslog vi 25 miljoner. Det är vad Socialdemokraterna föreslår i år. Situationen har dock blivit värre sedan vi kom med vårt förslag. Svenska Dagbladet -- som är en ganska lågmäld tidning när det gäller kampanjer mot ekonomisk brottslighet och för ökade anslag till det offentliga -- Alla deklarationer granskas inte. Tidningen skrev vidare att frågan om huruvida alla deklarationer granskas är en känslig punkt. Länsskattechefen i Stockholm, Bert Lindberg, säger att det officiella svaret måste vara att alla granskas. Skattedirektör Lars-Ingvar Persson i Kristianstad medger dock att detta inte sker. Artikeln fortsätter med att generaldirektör Lennart Nilsson håller delvis med, men han tvekar litet i ordvalet mellan granskning och kontroll. Han säger att man i någon sorts mening tittar på alla deklarationer men att det inte blir kontroll av alla. Är vi tillfredsställda med detta läge? Skulle jag ha kunnat säga på detta sätt? Nej, jag skulle inte ens vilja ta de här omdömena i min mun, eftersom de riskerar att sätta ned skattemoralen i samhället. Tänk på alla deklaranter som i februari mödosamt funderar och räknar med sina miniräknare. Tänk om de fick för sig att alla deklarationer inte granskas. Tänk om de fick för sig att många deklarationer inte granskas. Det skulle kunna få stora konsekvenser för samhällsmoralen. Vad kommer att hända med det här beslutet? Det kommer att göras ytterligare nedskärningar. 300 miljoner skall bort till 1996. Det är mycket. Märk väl att skatteförvaltningen gav in ett förslag där man tog på sig stora sparbeting. Man konstaterade att 1991 års begäran från riksdag och regering innebar att man skulle spara 208 miljoner från 1993 till 1994. Man har lämnat in ett budgetäskande som innebär att man skulle dra ner med 260 miljoner. Man tog på sig mer än vad man fick i uppdrag från skatteförvaltningen. Vad kontrar regeringen med? Jo, man höjde kravet på sparandet. Man höjde det med ungefär 70 miljoner för detta kommande budgetår. Förvaltningen hinner inte fasa in så stora besparingar så snabbt. Vad har hänt sedan vi debatterade dessa frågor förra gången? Jag har kontrollerat en del saker. Inom vissa förvaltningar har antalet ändrade deklarationer minskat med hälften mellan 1992 och 1993. Det är väl ingen här i kammaren som tror att det beror på att deklaranterna har ökat sitt kunnande i deklarationsifyllande på ett år. Det kan inte vara så att man har blivit så oerhört mycket skickligare i att fylla i deklarationen. Jag tror snarast att det beror på att man inte kontrollerar alla deklartioner lika mycket. Det är en kvalificerad gissning -- och mer än så. Det här är allvarligt. Det håller också på att växa fram ett helt nytt fält för skatteundandragande. Det gäller momsen. Det är ett område som skall ge 114 miljarder. Göteborgs skatteförvaltning har redan slagit larm om att momsbedrägerierna har ökat drastiskt. Det är en oerhört lönsam affär. En falsk faktura på en miljon kan ge en intäkt på 250 000. Det är snabba arbetsinkomster som är både arbetsfria och skattefria. Det här gäller positiva momsdeklarationer. Bara här i Stockholm tror jag att man har 100 000 deklarationer att granska. Man hinner inte alls granska alla negativa deklarationer, där den skattskyldige skall få tillbaka momspengar. Det finns en möjlighet att fuska, eller vara kreativ, med de positiva deklarationerna och skaffa sig skattefördelar och en skattekredit som kan vara avsevärd. Om man inte ens hinner granska alla negativa momsdeklarationer finns det ett fält. Det är nästan så att man tvekar att gå in på frågan. Jag vill inte stå här som någon konsult och ge tips när det gäller momsbedrägerier. Detta är oerhört allvarligt. Vi vet hur det ser ut inom taxinäringen i Föregående talare från Socialdemokraterna redogjorde för vad Riksskatteverkets generaldirektör sade till utskottet. Det skedde i slutna förhandlingar. Det är dock bara att läsa på s. 5 i utskottets handlingar. Det finns ett slags politiskt språk, som är ganska diplomatiskt och där man är verserad i sina omdömen. Enligt utskottet sade verket att det här är ägnat att inge farhågor för att ambitionen inte kan hållas på en acceptabel nivå. Resultatet kan bli en minskning av den offensiva kontrollverksamheten. Det är således fråga om en minskning av något som redan är alltför litet. Det är mycket allvarligt. Vad säger då utskottet? Utskottet säger att det för dagen enligt utskottets mening inte är nödvändigt att tillskjuta mera resurser till just skatteförvaltningen. Där får man väl spara som på alla andra ställen. Men det är skillnad på skatteförvaltningen och andra förvaltningar i samhället. Skatteförvaltningen genererar inkomster. De bedömningar som kan göras visar att utväxlingen är ungefär 1 6. För varje krona i ökad kontroll kan man få 5 eller 6 kr tillbaka. Vi föreslår 70 miljoner kronor till utökad kontrollverksamhet när det gäller ekonomisk brottslighet -- fördjupad offensiv kontroll. Utskottet säger att det för dagen inte är aktuellt. Det kan jag möjligtvis ta fasta på. Det kommer en kompletteringsproposition framöver. Jag förväntar mig, Karl-Gösta Svenson, att regeringen då anvisar ytterligare medel. Jag vet att ni nu är låsta på regeringssidan. Men ni måste komma med någonting i kompletteringspropositionen. Jag begär inte att Karl-Gösta Svenson skall kunna ge besked i dag. Men jag blir förvånad och närmast indignerad om det inte kommer mer medel i kompletteringspropositionen. Det får vi debattera. Det går inte att inom skatteförvaltningen omfördela till Stockholm; det har utskottet konstaterat. Men det får inte bli så att Stockholm blir en skattefri ö. Det får inte bli så att man när man skriver officiella handlingar i Stockholm skriver att man avser att kontrollera på ambitionsnivå x och y, eftersom man inte vågar sätta ut de rätta siffrorna av rädsla för att det skulle kunna bli till problem för skattemoralen. Det läget får vi väl inte hamna i Karl-Gösta Svenson? Därför, herr talman, yrkar jag bifall till Vänsterpartiets meningsyttring vad gäller mom 1, och ställer mig naturligtvis bakom alla de andra momenten. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna. Men jag begränsar mitt yrkande till det oerhört väsentliga momentet att anslå 70 miljoner mer till skatteförvaltningen. Det innebär att de kan hålla sig på den nivå de hade planerat för; redan det är en indragning, men de får i alla fall rimliga arbetsvillkor.

Herr talman! Som framgår av budgetpropositionen har, enligt Riksskatteverkets egen uppfattning, produktiviteten i skatteförvaltningen varit i stort sett oförändrad mellan åren 1987 och 1991. Att den totala produktiviteten inte förbättrats nämnvärt förklaras av de begränsningar som myndigheterna tvingades till på grund av ett omfattande förändringsarbete i slutet av perioden; det har dels varit en rätt omfattande skatteomläggning, dels en omfattande organisationsförändring, som benämnts Sol 90. Skatteutskottets majoritet delar regeringens uppfattning att de genomförda förändringarna skatteomläggningen och organisationsförändringen -- nu måste resultera i en förbättrad effektivitet och därmed ökad produktivitet. Socialdemokraterna har i opposition, under den senaste tidsperioden, fört en omfattande debatt om resurstilldelningen vad gäller kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Till följd därav föreslår Socialdemokraterna att Riksskatteverket tilldelas ytterligare 25 miljoner kronor för att reducera neddragningen av antalet tjänster, och att ytterligare medel utnyttjas för utbildning av skatterevisorer. Det är ju, Bruno Poromaa, inte en utökning av antalet tjänster ni föreslår, utan en minskad neddragning. Precis som Lars Bäckström sade, har man i Riksskatteverkets egen anslagsframställning sagt att man skall minska antalet anställda med drygt tusen personer under treårsperioden; för det kommande budgetåret rör det sig om 350 personer. I det beslutet har ju även Bruno Poromaa deltagit eftersom han tillhör Riksskatteverkets styrelse. Den ekonomiska kris som Sverige befinner sig i har sin grund i bl.a. den kasino och spekulationsekonomi som har präglat den socialdemokratiska regeringsperioden under 1980 talet. Det var under den perioden som bl.a. bankkrisen föddes. Regering, riksbank och bankinspektion var knäpptysta. Fallskärmsavtalen blommade ut, inte minst inom bankvärlden. I statens egen bank bidrog Björn Wahlström, under er regeringsperiod, till att t.o.m. förbättra avtalen för ett antal direktörer efter det att de hade lämnat sina befattningar. Polisens resurser för att bekämpa ekonomisk brottslighet har minskat under den socialdemokratiska regeringsperioden. Från 1987 till 1991 minskade resurserna med ca 10 %. Trots detta drev Socialdemokraterna igenom en besparing på Justitiedepartementets område på 500 miljoner kronor i samband med krisuppgörelsen i höstas. Ert agerande är inte trovärdigt. Det finns ingen annan förklaring än att ni genom ert högljudda uppträdande försöker komma undan ert ansvar. Ni tog inte tag i problemen med den ekonomiska brottsligheten under 1980-talet på ett effektivt sätt. Det går inte att bortse ifrån att spekulationsekonomin under 1980-talet ledde till en ökning av den ekonomiska brottsligheten. Som jag sade tidigare var ni socialdemokrater då knäpp tysta. Ni gjorde ingenting åt det ökande momsfusket. I samband med en polisutredning 1989 angående narkotikabrott och grova bedrägerier uppmärksammades att den brottmisstänkte bildat bolag utan någon verksamhet, tillsammans med en annan kriminellt mycket belastad person. Momspengar hade felaktigt utbetalats till bolaget. Jag tycker att man kan tala om vad som skett i verkligheten, trots att Lars Bäckström var litet tveksam till detta. -- Vid förhören uppgav den misstänkte: Tänk om jag vetat att det var så lätt att skaffa pengar. Här har man fått slita ut sig alldeles i onödan på att göra inbrott. Vilka initiativ tog ni Socialdemokrater i regeringsställning för att komma till rätta med denna typ av brottslighet? Ni gjorde heller ingenting åt de ökande balanserna hos polismyndigheten när det gäller skattebrottsmålen; i Stockholm är det ca 1 200 stycken. Den balansen har inte tillkommit efter regeringsskiftet; den fanns tidigare. Ni gjorde ingenting åt den. Vilka åtgärder har då regeringen vidtagit? Främst första har särskilda pengar tilldelats Riksåklagaren för att utreda den kvalificerade brottslighet som riktats mot bl.a. banker. De första åtalen inom bankvärlden är numera ett faktum. I syfte att förbättra möjligheterna att bekämpa den ekonomiska brottsligheten har regeringen tagit initiativ till en förändring av Rikskriminalpolisens organisation. Åklagarens roll som förundersökningsledare är också under bearbetning. Åklagaren är en nyckelperson i det här sammanhanget. Genom att förändra situationen och ge åklagaren större möjlighet att hantera polispersonal får vi en förbättrad effektivitet och ökad produktivitet när det gäller att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Det är kolossalt viktigt. Jag instämmer i Lars Bäckströms uppfattning: Genom att vi inte bemästrar den ekonomiska brottsligheten får vi inte konkurrensneutralitet i näringsverksamheten; seriösa verksamheter kan därigenom slås ut. Det måste vi på alla sätt beivra. Givetvis har regeringen med kraft ingripit mot de demoraliserande fallskärmsavtalen. Det är en mycket viktig åtgärd. Vi har nyligen i riksdagen beslutat att 60 miljoner kronor skall avsättas för en ökad satsning inom polisväsendet avseende ekonomisk brottslighet -- det beslutet fattade vi förra veckan. Regeringen har beslutat att skattebrottslagen och uppbördslagen skall bli föremål för utredning; just för att åstadkomma förbättringar på det här området. Ett exempel när det gäller skattebrottsutredningen är att vi tar tag i frågan om försvårad skattekontroll; att räkenskaperna inte får se ut hur som helst, utan att man ställer krav på företagarna att följa bokföringslagen. Det har t.o.m. gått så långt att det räcker med att man har förvarat sina handlingar i en skokartong för att man skall undgå att bli dömd för att ha försvårat skattekontrollen. Vi måste ställa krav på detta område. Det gör regeringen genom att skriva in detta i direktiven till förändring av skattebrottslagen. Vi kommer snart här i riksdagen att behandla en proposition som handlar om åtgärder mot penningtvätt. Det är ju också ett led i att påverka till minskat skattebrott. Inom kort, Lars Bäckström, kan vi förvänta oss förslag från regeringen som innebär resurser till bl.a. skatteförvaltningen. De skall skapa underlag för att beslutade skatter faktiskt betalas in. Rätt skatt skall tas ut på rätt sätt och betalas in vid rätt tidpunkt; det är ett mål som jag hoppas är gemensamt för oss. Det skall hos de olika myndigheterna finnas möjligheter att uppnå det målet. Det är ett led i att få bukt med det skattefusk som ställer till med avsevärda problem för den seriösa näringsverksamheten. Men det är enligt utskottsmajoritetens mening absolut nödvändigt att en sådan satsning kombineras med åtgärder som innebär att den flaskhals som f.n. finns hos de myndigheter som skall ta emot och följa upp skattemyndigheternas anmälningar försvinner; den flaskhalsen finns hos polismyndigheten och delvis på åklagarsidan. Det är nödvändigt med kompetenshöjande åtgärder, snabbhet och effektivitet i hanteringen. Såväl skattemyndigheterna som polis och åklagare måste snabba upp hanteringen av ärendena. För att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten är det helt nödvändigt att förövarna döms till straff i nära anslutning till brottet. Enligt min uppfattning bör ett typiskt momsfusk, innebärande ett falskt krav på överskjutande ingående mervärdesskatt, bli föremål för domstolsbehandling inom någon månad från fullgörandet av brottet, vilket motsvarar den tidpunkt då deklarationen inlämnades. Det är ett mål som vi borde ställa upp. Ett snabbare domstolsförfarande när det gäller så allvarliga brott leder till en ökad preventiv verkan. Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag måste överskrida tiden för att kunna bemöta de tidigare inläggen. Lars Bäckström tog upp detta med momsbedrägerier. Från Riksskatteverkets sida måste man tänka efter om man i dagsläget har rätt organisation. Det förekommer kritik. Anita Johansson -- som inte är här nu -- och jag har besökt skattemyndigheten i Stockholm och i Västmanlands län. Vi fick då indikationer på att momskontrollen inte fungerar bra efter organisationsförändringen 1990. Därför borde man på Riksskatteverket fundera över organisationen och tänka efter om den kan förändras så, att kontrollen blir effektivare och bättre. Till skillnad från den socialdemokratiska regeringens handfallenhet under 80-talet, Bruno Poromaa, vidtar den borgerliga regeringen viktiga åtgärder för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. Det betyder att ni socialdemokrater måste lämna skyttegravarna för att med ansvar och saklighet bidra till gemensamma lösningar för att man på ett rättssäkert sätt skall komma till rätta med problemen. Bruno Poromaa inledde med att säga att de borgerliga företrädarna var ointresserade. Men så är det inte, utan vi har ett starkt intresse av att åstadkomma någonting som är bra för landet, och det gör vi gärna i samarbete med såväl socialdemokrater och vänsterpartister som nydemokrater. Herr talman! Beträffande de reservationer till detta betänkande som inte avser anslaget till skatteförvaltningen vill jag avslutningsvis särskilt kommentera slopandet att skatteflyktsklausulen samt betalnings och bevissäkringslagen. Med hänsyn till rättssäkerhetsskäl har skatteflyktsklausulen slopats. Enligt utskottsmajoritetens mening kan det inte komma på fråga att återinföra denna lagstiftning. Skatteflyktsklausulen är inte rättssäker. Det är ett rimligt krav att den enskilde skall veta vilka konsekvenser en civilrättslig handling innebär från skattesynpunkt. Därför kan inte skatteklausulen återinföras. Mot bakgrund av den socialdemokratiska inställningen är det viktigt att gång på gång betona vikten av att skattelagstiftningen är rättssäker. Det är beklämmande att läsa den socialdemokratiska reservationen, nr 9, där man tar upp frågan om den s.k. Rättssäkerhetskommittén, som Bruno Poromaa själv är ledamot av. Av reservationen framgår med vilken nonchalans som socialdemokraterna hanterar rättssäkerhetsfrågorna inom skattesystemet. Jag citerar: ''Det är över huvud taget förvånande att, i en tid när intresset borde koncentreras på hur man skall få bukt med den alltmer elakartade ekonomiska brottsligheten och det tilltagande skattefusket, regeringen väljer att tillsätta en kommitté med uppgift att ta upp några starkt överdrivna attacker som vissa av de nuvarande regeringspartierna, när de befann sig i opposition, brukade rikta mot enskilda detaljer i skattelagstiftningen.'' Är det verkligen så illa ställt hos er socialdemokrater, Bruno Poromaa, att ni är tillbaka i den av er tillsatta s.k. Ekokommissionens resonemang om omvänd bevisföring och dess uttalande om att det i ekobrottsbekämpningens intresse fick accepteras att oskyldiga dömdes till straff? Det sistnämnda associerar jag litet grand med den inställning som ni ger uttryck för i reservation nr 9. Är det starkt överdrivna attacker när oskyldiga människor i pressen blir dömda som skattefuskare, när de har tillämpat dessa två lagbestämmelser på ett felaktigt sätt? Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet samt avslag på samtliga reservationer och meningsyttringen. Jag beklagar att jag överskred tiden.
Herr talman! Som jag tidigare sade har skatteförvaltningen totalt 11 000 anställda. En av de anställda är K-G Svenson. Så gott som samtliga -- så när som på 1/11 000 av personalen -- protesterar nu mot de kraftiga nedskärningarna. När argumenten tryter, höjer man rösten. Men det är väl inte därför som K-G Svenson höjer rösten -- jag tycker att han var väldigt argumentationsrik. Möjligtvis plågas han av ett dåligt samvete. För min del, med det handikapp i form av nedsatt hörsel som jag har, vill jag tacka K-G Svenson för att han höjer rösten. K-G Svenson sade att regeringen har anslagit 60 miljoner kronor. Men märk väl, K-G Svenson, att detta inte är några öronmärkta pengar speciellt för ekobrottsbekämpningen. För polisväsendet i sin helhet är detta inte några nya pengar, utan det rör sig om en omfördelning inom tidigare ramar. Mot bakgrund av det kraftiga underskottet i rättssystemets resurser är dessa pengar bara kaffepengar. Satsa rejält, och ni skall få sjufalt igen! Att satsa några hundra miljoner under loppet av några år för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten skulle ge statskassan många miljarder. Vidare gör K-G Svenson gällande att den socialdemokratiska regeringen icke gjorde någonting mot den ekonomiska brottsligheten. Det är icke sant. Vi inrättade den s.k. Ekobrottskommissionen. Genom den intensifierades kampen mot den ekonomiska brottsligheten under 80-talet. Vi kommer inte ifrån att de borgerliga partierna i regeringsställning har slopat prioriteringen av ekobrottsbekämpningen. Jag vill göra gällande att vi i våra regeringsdeklarationer hade en deklaration om kamp mot den ekonomiska brottsligheten. Såvitt jag vet har Carl Bildt i sin regeringsdeklaration inte sagt någonting om kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Den borgerliga regeringen har slopat prioriteringen av ekobrottsbekämpningen.
Herr talman! Det framgick väl klart av mitt anförande vilken stark drivkraft den borgergerliga regeringen har varit för att komma till rätta med ekonomisk brottslighet. I fråga efter fråga har regeringen under den korta tid som den hittills har regerat varit överlägsen. Ni hade hela 80-talet på er, men ni gjorde ingenting. Det enda som ni åstadkom var att tillsätta Ekokommissionen, som kom med vansinniga förslag. Under den senare delen av 80 talet, då skattefusket och den ekonomiska brottsligheten accelererade, reducerade ni resurserna till polisen med 10 %. Det var allvarligt. De 60 miljonerna som riksdagen nu har beslutat om är preciserade att användas för bekämpning av ekonomisk brottslighet. Vi måste kräva ökad effektivitet hos alla myndigheter, även hos Jag sade ju till Bruno Poromaa och övriga åhörare att vi inom kort kan förvänta oss nya initiativ från regeringen för att man skall kunna vidta de angelägna åtgärderna. Det är viktigt att prioritera den svåra ekonomiska brottsligheten. Det ger i dagsläget visserligen inga pengar från skattesynpunkt, men det har en preventiv verkan. Under förutsättning att man direkt kan utdöma straff, blir det en kraftfull preventiv verkan. Vi måste ha kommunicerande kärl mellan skattemyndigheter, polis, åklagare och domstolar. Annars klarar vi inte att åstadkomma en förändring av attityden mot ekonomisk brottslighet. Det gäller att ha en samling kring dessa frågor. Den i nutid viktigaste åtgärden från skatteförvaltningens sida är att snabbt ta itu med momsfusket och -- precis som Lars Bäckström sade -- att snabbt också påverka så, att deklarationerna blir kontrollerade i större omfattning.
Herr talman! Under den tid på 80-talet som vi socialdemokrater hade regeringsansvaret lade vi fram 36 olika förslag till riksdagen för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten och för att undanröja möjligheterna till skatteundandragande osv. Varenda gång röstade Moderaterna emot dessa förslag. Av vilken anledning? Ni gör gällande att ni främjar vissa preventiva åtgärder. Generalklausulen mot skatteflykt var en preventiv åtgärd, men den avvecklade ni. Den vill ni definitivt inte medverka till att återinföra. Det är i dag fråga om en annan typ av ekonomisk brottslighet än den som var på 80-talet. Den ekonomiska brottsligheten ändrar ansikte efter konjunkturläget. Jag vill säga något om rättssäkerheten. Finns det något land i världen som har en större rättssäkerhet än vad vi har i vårt land? Den frågan vill jag rikta till Karl-Gösta Svenson. I Amerika, som ni moderater nämner som exempel i många avseenden, är rättssäkerheten helt olika. Där har revisorerna möjlighet att vara beväpnade. Därtill ger man i Amerika människor, som anger ekobrottslingar, möjlighet till ny identitet. En sådan rättssäkerhet betackar vi oss för i Sverige i alla fall. Vi måste ändå ha en sådan rättssäkerhet som inte omöjliggör myndigheternas arbete.
Herr talman! Under 1980-talet, Bruno Poromaa, hade vi under Socialdemokraternas regeringsperiod en kasino och spekulationsekonomi. Under den tiden startades en mycket stor andel ekonomisk brottslighet upp. Ni socialdemokrater tog inga initiativ för att motverka den. Det är därför vi har dessa problem i dag. Jag har visat på vad den borgerliga regeringen hittills har åstadkommit. Vi visar ytterligare vägar för att skapa en likformighet när det gäller att driva företag här i landet, så att inte den som skattefuskar skall kunna konkurrera på ett bättre sätt gentemot den seriöse företagaren. Detta vill vi med kraft stoppa. Bruno Poromaa talar om de 36 olika förslagen. De flesta av dessa förslag berörde rättssäkerheten. Vi är mycket noga med att rättssäkerheten skall vara fullgod, vilket också framgick av mitt huvudanförande. Detta håller vi moderater stenhårt på. Det handlar också om skattesystemets utformning. Vi vill alltså inte ha mera och nya skatter, utan vi vill ha lägre och mindre skatter. Därigenom kommer vi också ifrån en del av problemen när det gäller den delen av den ekonomiska brottsligheten som avser skattefusket. Ekonomisk brottslighet är ju ett vidare begrepp som också berör helt andra områden.

Herr talman! Debatten rör främst anslagen till skatteförvaltningen. Dock något kort om rättssäkerheten. Det är viktigt att den skall iakttas, men generalklausulen mot skatteflykt stod i överensstämmelse med rättssäkerheten. Liknande lagar finns i Storbritannien, Finland, Canada, Tyskland och Frankrike. Jag tror inte att Karl Gösta Svenson hävdar att dessa länder saknar rättssäkerhet. De är enligt min mening rättsstater i lika hög grad som Sverige. De har denna lag. Vi kan också ha den om den politiska viljan finns. Men den politiska viljan finns inte generellt hos Moderata samlingspartiet. Där finns det krafter som lever kvar som hävdar: Detta är en vänsterfråga, och vi tillhör inte vänstern. Däremot tror jag att Karl-Gösta Svenson har insikter, vilket han har visat här i debatten, att detta är en allvarlig fråga. Momsfrågan är nog den mest aktuella. Det tror jag också att Karl-Gösta Svenson kanske t.o.m. bättre än jag vet och inser. När man övergick från 24 enheter som skötte momsen till 140 förändrades kompetensnivån hos dem som hanterar momsfrågorna. Skattereformen har ju breddat momsbasen något fantastiskt. Bara i Stockholms län tillkom 30e 000 nya deklarationsskyldiga. Det motsvarar ungefär deklaranterna i tre olika län. Men Stockholm dignar under denna börda. Det är därför Stockholm behöver ha mer resurser. Men de kan inte tas från andra håll i landet, har majoriteten sagt. Därför måste resurser tillföras för 70 miljoner kronor detta år. Det innebär inte att man ökar anslagen. Det innebär bara att man minskar minskningen. Detta står i överensstämmelse med det beslut om besparingsprogram som Karl-Gösta Riksskatteverkets styrelse. Men regeringen har ju snabbat upp besparingsprogrammet, och det är det som inte går. Varje revisor kan dra in 11 miljoner under ett år, säger en promemoria från Det har gått så långt här i Stockholm att Ulf Hjälmroth, länspolismästare, och Bert Lindberg, länsskattechef, går och ber om att i alla få låna pengar för att sätta in kampen mot ekonomisk brottslighet. Statstjänstemän i ledande ställning ber att få låna pengar för att anställa personal som skall bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Detta är Sverige i modern tid. Situationen är så grotesk när dessa enhetschefer känner sig tvingade att be om att få låna pengar i bank för att åtgärda den ekonomiska brottsligheten. I det läget är det välgörande att Karl-Gösta Svenson säger att man överväger att anslå pengar. Detta är ett oerhört positivt och bra besked. Summan kan vi diskutera -- jag begär inte att få besked om den i dag -- men det gäller att den ligger i intervallet kring 50, 60, 70 miljoner. Det är ju inte bara Stockholm som skall klaras. Stockholm behöver ca 30 miljoner, men det är ju inte bara i Stockholm som den ekonomiska brottsligheten skall klaras upp. Den förekommer även på andra håll. Den drabbar också företagare i Göteborg och Sundsvall. Vi behöver en summa,
Herr talman! Jag håller fortfarande på att den inte är rättssäker. Därför skall vi inte ha den typen av lagstiftning. I mångt och mycket delar jag Lars Bäckströms uttalande när det gäller moms och organisationsfrågor. Det är väldigt bra att Riksdagens revisorer ser över de olika myndigheter som hanterar ekonomisk brottslighet. Vi kommer att se på åklagar och polissidan samt naturligtvis också delvis på skattesidan. Men propparna finns i dag framför allt på polis och åklagarsidan. Där tror jag att det finns stora vinster att göra. Vi behöver inte binda oss för hur organisationen skall se ut i framtiden. Jag skall inte nämna någon vid namn, men den som sitter bredvid mig här från justitieutskottets sida och jag är inte precis överens om vilken organisation vi skall ha i nuläget. Men den diskussionen kan vi fortsätta att föra. Därför tror jag att den utredning som så småningom skall komma från Riksdagens revisorer kan vara ett bra avstamp för hur den framtida organisationen skall se ut. Jag tycker att det är ett mycket bra initiativ från Riksdagens revisorer att se över denna viktiga fråga, därför att jag är övertygad om att man kan få stora effektivitetsvinster. Pengarna är i nuläget inte viktigast, men jag tror att stora förändringar måste åstadkommas för att organisationen skall bli effektivare.
Herr talman! Karl-Gösta Svenson har naturligtvis rätt i att organisationen kan göras effektivare. Utskottets majoritet säger att man har varit undantagna från sparbeting under många år. Men detta är inte korrekt. Jag har suttit i en länsskattestyrelse och vet att man har gjort reduceringar. Men man har klarat dessa reduceringar genom förbättringar av effektiviteten i sin organisation. Man fick en allt större ärendemängd, men man hanterade den genom effektiviseringar. Produktiviteten har höjts. Man kan fortsätta att höja produktiviteten -- det är så man har tänkt att klara sparbetingen -- vilket vanligtvis sker genom ett ökat ADB-stöd och att man drar ned på baspersonal och kanslipersonal. Detta är den gängse metoden för att höja produktiviteten. Om man kan frigöra sådana resurser, dras de nu in till statskassan. Men bättre vore, om de fick stanna i organisationen och riktas in på revision och offensiv kontroll med hjälp av kvalificerade handläggare. Men man får inte tillgodogöra sig denna effektivitetsvinst. Jag har frågat skattedirektör Nyström, som är handläggare här i Stockholm, hur man bedriver arbetet. Han konstaterar i en promemoria, som är helt officiell, att momsbedrägerierna har ökat sedan 1991 och fortsätter i alltmer ökad takt i Stockholms län. Han säger vidare: Momsbedrägerierna kan delvis vara föranledda av kunskapen om att kontrollresurserna skulle vara hårt belastade till följd av den stora ärendemängdsökningen i länet fr.o.m. 1991, skattereformen. Detta måste åtgärdas. Karl-Gösta Svenson har lovat satsningar, och jag hoppas att de blir tillräckliga i intervallet upp till 70 miljoner kronor -- vi kan ta och ge något på det intervallet. Men ökade resurser bara till polis och åklagare räcker inte, även om de utgör de största flaskhalsarna. Det finns påtagliga problem även inom skatteförvaltningen här i Stockholm, i Göteborg och i storstadsregionerna. Satsar man bara på polis och åklagare, får man en ny flaskhals tillbaka på skattesidan. Det är ingen idé att fylla hål med hål. Men det misstaget kommer denna regering säkert inte att göra.
Herr talman! Det senaste som Lars Bäckström sade är väldigt viktigt. Även jag hoppas att regeringens förslag inriktas i hög grad mot det nuvarande momsfusket och en effektivare deklarationskontroll. Det vore viktigt i nuläget. När det gäller att göra den framtida organisationen effektivare har både skatteförvaltningen och åklagarna ett ansvar. Det gäller att begränsa utredandet. Man får inte låta utredandet ta flera år. Vi lider i dag av att ett skattebrott som skedde 1985 fortfarande ligger i balansen hos Ekoroteln i Stockholm. Det är fullständigt absurt att det får vara så. Det måste vara betydligt kortare tid mellan brott och rättegång. Annars får man ingen preventiv verkan. Den åtgärden måste vi åstadkomma. Nu talar jag inte för utskottsmajoriteten, men min personliga uppfattning i min sista replik till Lars Bäckström är att skatteförvaltningen måste avbryta sitt utredande när den finner att den har tillräckligt underlag för en fängelsedom. Då skall man omedelbart åtala. Man skall inte gå vidare och utreda månad efter månad och förlora resurser, om man inte får in några pengar. Då förlorar man den viktiga preventiva verkan av ett fängelsestraff. För grova brott -- när det gäller stora belopp vid skattebrott är brottet grovt -- måste påföljden bli fängelse. Endast ett fängelsestraff har preventiv verkan. Det förutsätter snabbare och effektivare utredningar och att man avbryter dem i rätt tid.

Herr talman! Vi har hört mycket här, och jag kommer att gå in på vissa saker. Men först måste jag kommentera alla besparingar som har gjorts under en tid. Vi har givit oss på det mesta. Mycket är nödvändigt, men det mesta har drabbat vanliga människor väldigt hårt. Jag tror att vanliga människor kan ställa upp, om de ser att det är rättvist. Det finns dock ett antal orättvisa saker i vårt samhälle. Det mest rättvisa vore väl att alla betalar skatt i detta land. Det är fantastiskt att Bruno Poromaa säger här att Socialdemokraterna är de enda som är rättvisa och de enda som vill fördela rätt. De har haft åtskilliga år på sig för att just förändra den sak som jag tänker komma in på. I Sverige, skatteplaneringens förlovade land, breder fusket och den ekonomiska brottsligheten ut sig. Den är i dag helt enorm, men ingen gör någonting. Jag kan ta ett beslut, som Socialdemokraterna är ansvariga för, nämligen avregleringen av taxi. Hur ser det ut i dag i fråga om taxi? Ja, taxi är i stort sett svart rätt igenom. Ingen kan klara sig, om han kör med öppna och rena kort. Det är ekonomiskt helt omöjligt. Jag påtalade detta för ett och ett halvt år sedan. Nu har Aftonbladet kommit med en artikelserie. Detta hade man politiskt kunnat ågärda för länge sedan. Likadant är det med det legala skattefusket. Det är inte nog med att vi har en ekonomisk brottslighet på ca 100 miljarder. Vi har också ett momsfiffel, vilket Lars Bäckström berörde. Visserligen hade han fel i fråga om momsen. På en miljonfaktura är den inte 250 000 kronor. Om man räknar baklänges blir momsen något mindre. Men vi kan sluta med sådana små detaljer. Brottsligheten är alltså omfattande, och den lönar sig eftersom kontrollen är lika med noll. Vi har i våra samtal med regeringen ställt krav på att kontrollen måste öka, inte bara för att få in en massa pengar till Riksskatteverket utan för att föra ut intentionerna. Skålla gärna företagen varje år. Låt företagen betala för dem som åker dit för fusk. Jag är övertygad om att denna verksamhet har givit minst 50 miljarder. Man kan inte släppa verksamheter så fria som man har gjort beträffande inte bara taxi utan också restaurangnäringen, som är till 60--70 % svart i dag. Det gäller inte bara Stockholm utan överallt i vårt land, där man driver verksamheter men inte betalar moms och skatter utan lever på socialbidrag och bostadsbidrag och sedan bara sticker från verksamheten. Vi har ett exempel i Skara med två restauranger med stora skulder. De hade t.o.m. köpt köttet svart och betalat svarta löner. Nu tänker jag komma in på det mest fantastiska i Sverige. Jag läste om den nya skatteplanering som föreningar och studentnationer i Uppsala har gjort. Man har lätt trollat bort hundratals miljoner genom att sälja företaget innan man skall betala skatt. Det är naturligtvis upprörande att man kan agera på detta sätt. Det mest upprörande är dock att det finns 25 000-- 30 000 direktörer i vårt land som inte betalar ett öre i skatt. De tjänar sina pengar i Sverige. De bor i Sverige, och de utnyttjar de sociala förmånerna. Men de betalar inte ett öre i skatt. Detta har pågått under 25--30 år. De tjänstemän som har jagat dessa killar har man flyttat om. Dem har man förföljt i stället för att ingripa mot de smarta killarna som skriver sig på en adress i Frankrike. Jag brukar ta Bronett såsom ett bra exempel. Han har funnits i Sverige i 30 år. Men då brukar man säga att jag har gjort affärer med honom och därför är förbannad på honom. Så är det alltid när jag tar upp någonting. Det kan gälla turistnäringen eller invandrarpolitiken, som jag kritiserade för det oerhörda slöseriet. Det visade sig att jag hade rätt på varje punkt. Det värsta är att slöseriet fortsätter. Invandrarverket kan vi spara 5 miljarder på i morgon, om vi stoppar slöseriet.
Herr talman! Ja, det har med detta att göra vilken inställning man har till saker och ting och vad man skall spara på. De 25 000--30 000 direktörerna skattefuskar för 5 miljarder kronor helt legalt. Alla vet om att det är på detta sätt. Vi har ett förslag -- och detta förslag kommer faktiskt från myndigheten i Stockholm och är alltså inte vårt eget. Vi avstår gärna till något annat parti att komma med detta förslag, om det är problemet. Det brukar nämligen ta litet extra tid när Ny demokrati kommer med förslag. Vi har sagt att man skall jämställa lägenheter med egna hus, lantgårdar och liknande och folkbokföra människor helt enkelt på deras lägenheter. Då blir man av med detta problem. Man blir av med ett problem till, nämligen fusket med bostadsbidragen, vilket är oerhört avancerat. Det finns faktiskt lägenheter som man har använt i Det här borde vara det mest självklara, och framför allt det mest självklara hos Socialdemokraterna, att vilja åtgärda -- men inte ett knyst. I dag står jag och talar här. Och det borde ha varit självklart hur utgången i omröstningen skulle bli, om man menar något med rättvisa skatter och besparingar, och om man menar något med att vidta åtgärder just mot den ekonomiska brottsligheten. Om man gör det, borde detta självfallet gå igenom. Men vi har som vanligt debatten när besluten redan är fattade. Vi har redan beslutat att detta inte skall gå igenom. Förra gången var det bara Lars Bäckström som förordade att detta kanske var en bra idé. Assar Lindbeck har tagit upp att man bl.a. skulle ha en effektivare skatteindrivning, och han har sett det här problemet. I sin propå hade han 10 miljarder. Detta måste man åtgärda, annars får man över huvud taget inte förtroende för skatterna och rättvisan i Sverige. Det är ju just det som är problemet efter alla fallskärmsavtal och liknande, dvs. att man inte längre har något förtroende för Sverige och rättvisan. Därmed kommer människor i det här landet också att fortsätta att fuska, om ingenting görs. Jag frågar Socialdemokraterna: Är ni intresserade av att åtgärda detta eller skall ni fortsätta att få litet gratisbiljetter på cirkus och andra föreställningar av dessa skattefuskare? Är det viktigare att se till att dessa människor har det bra i Sverige och att man gömmer sig bakom integritetsdiskussioner osv. bara för att vi inte skall kunna genomföra det mest självklara, nämligen ett lägenhetsregister. Det låter fruktansvärt att införa ett register. Men det är inte menat att det skall missbrukas. Det är till enbart för att kontrollera dem som fuskar. Jag kan inte anse att det är särskilt konstigt.

Herr talman! Jag blev något förvånad när jag lyssnade på Bert Karlsson. Han efterlyste socialdemokratiska initiativ. Jag vill upplysa Bert Karlsson om att att vi för närvarande, sedan 1991, har en borgerlig regering. Bert Karlsson är en av dem som bildar underlag för den borgerliga regeringen. Jag vill rekommendera Bert Karlsson att han söker stöd för sina åtgärder hos den borgerliga regering som han också stöder. När det gäller fusket med folkbokföringen har Riksskatteverket nu för avsikt att förbättra kontrollen i detta sammanhang. Vi är väl medvetna om att det är mycket pengar som man lurar av samhället. I ett pressmeddelande från Riksskatteverket sägs att en familj faktiskt kan tjäna upp till 50 000 kr om året på skenskrivning. Problemet är bara, Bert Karlsson, att om vi reducerar antalet tjänster alltför mycket inom myndigheten, har myndigheten inte dessa möjligheter att utöva denna kontroll. Här har Bert Karlsson möjlighet att göra något konkret om han väljer att rösta på reservation 1. Då har vi i det närmaste löst detta problem.
Herr talman! Det här är ganska fantastiskt. Den här motionen grundar sig på skattemyndigheternas krav. Och det handlar inte om mer folk, utan det handlar om att det är omöjligt för skattemyndigheterna att bevisa att folk bor i en lägenhet. Det finns därför bara en sak att göra, och den kan vi tillsammans med Socialdemokraterna och Vänstern driva igenom i morgon om Socialdemokraterna är intresserade. Jag håller med Bruno Poromaa att man skall satsa pengar på att se till att man får möjligheter att kontrollera företag som håller på att fuska. Men man måste också se till att dessa förvaltningar är effektiva. Hittills har det ju runnit ut hur mycket pengar som helst från AMS, AMU, osv. Det är ju inte antal kronor som räknas, utan det är också vad man har för möjligheter. Det är detta som vi diskuterar nu.
Herr talman! Det exempel som Bert Karlsson tog upp om mycket svåra skattebrott, tycker jag är ett bevis på den inställning som regeringspartierna har, nämligen att det är viktigt att man åstadkommer snabba beslut i anslutning till sådant svårt fusk. Straffet måste vara fängelse för att man skall få en preventiv verkan. De personer som begår dessa brott betalar inga skatter eller böter. Därför måste svåra skattebrott beivras genom fängelsedomar. Då tror jag att man kan få en preventiv verkan. Jag tänkte också ta upp Riksskatteverkets initiativ till att kontrollera flyttanmälningar osv. Om man skall göra en kontroll med den lagstiftning som vi för närvarande har, får man också erfarenhet av hur den fungerar. Det kan finnas anledning för Riksskatteverket att komma med synpunkter på det system som vi har för närvarande. Jag finner därför inte någon anledning till att vi inte kan ha en dörr öppen för att göra förändringar för att få en förbättrad kontroll.
Herr talman! Jag måste säga att det låter utmärkt. Vi för denna diskussion med regeringen nu. Men jag hoppas att det inte behöver ta ytterligare 25 år. Detta har ju varit känt mycket länge. Jag skulle till Bruno Poromaa vilja säga...

Herr talman! Man har haft många diskussioner om att man vill vidta åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Men jag såg häromdagen att det fanns ett parti -- jag kommer inte ihåg om det var Moderaterna eller Socialdemokraterna -- som hade föreslagit att man inte skulle göra besparingar genom att släppa ut fångarna tidigare. Det visar väl i stort sett vad man motsägelsefullt hela tiden håller på med -- populistiska utspel -- för att låtsas att man jagar dessa ekonomiska brottslingar. I verkligheten gör man det inte.
Herr talman! Det är bra att Bert Karlsson från Ny demokrati tar upp vikten av att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Jag tror att det vore bra om Ny demokratis företrädare i skatteutskottet och Ny demokrati som helhet kunde gå längre i fråga om de moment som finns i skatteutskottets betänkande för att stävja den ekonomiska brottsligheten. Vi har från vår sida, innan Ny demokrati tog plats i riksdagen, också uppmärksammat problemet med skenskrivningarna. Vi ställde oss bakom en enskild motion från en moderat ledamot. Det resulterade i att Ian Wachtmeisters namne Knut Wachtmeister blev förgrymmad. Men det fanns en poäng i detta. Göteborg, som ville att kommunerna skulle få rätt att överklaga folkbokföring och skrivningar. Det finns nu, när Riksskatteverket har hand om hela folkbokföringen, en möjlighet för att vi lättare skall få fram metoder för att angripa detta problem. Jag kan tänka mig att överväga åtgärder. Men jag måste också säga att det finns ett integritetsproblem i detta sammanhang. Men jag är beredd att fundera mer över detta, kontakta Riksskatteverket och diskutera det inom skatteutskottets ram. Det är ju helt riktigt, som Bert Karlsson säger, att om Ny demokrati, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna kan ena sig, har vi majoritet. Då behöver vi inte diskutera frågan mer. Det finns därför kanske möjlighet att föra detta snabbt framåt. Men då måste, Bert Karlsson, skattemyndigheterna, Riksskatteverket, ha resurser. Socialdemokraterna har föreslagit 25 miljoner extra. Vi har föreslagit 70 miljoner. Det är i för sig marginella belopp jämfört med hela volymen på dessa anslag, som handlar om många miljarder. Men något är bättre än inget. Jag tror att Bert Karlsson inser, eftersom han driver näringsverksamhet, att han nog aldrig skulle drömma om att spara pengar på Skara Sommarland genom att dra in på biljettkontrollanterna. Det skulle han aldrig drömma om. Men det drömmer vår regering om. Den gör t.o.m. så. De drar in på skatteförvaltningen. Det är därför som Bert Karlssons Ny demokrati borde stödja vårt förslag om 70 miljoner kronor till fördjupad kontroll mot momsbedrägerier. Bert Karlsson driver nämligen näringsverksmhet. Han vet att man måste ha folk i kassorna. Riksskatteverket behöver sin personal för momskontroll.
Herr talman! Först måste jag rätta Lars Bäckström. Jag driver inte Sommarland längre. Som Lars Bäckström förstår är det omöjligt som politiker. Jag blir förföljd varje gång i talarstolen för att jag pratar i egen sak. Därför har jag gjort mig av med anläggningen. Jag skall gärna framföra till den som driver anläggningen i dag att det självfallet är som Lars Bäckström säger, att det inte går att dra in på kontrollen. Det blir en snedvriden konkurrenssituation som är helt omöjlig. Som Lars Bäckström känner till pratar vi här medan allting redan är beslutat och klart. Men vi får väl ta upp en diskussion för att se om det finns några möjligheter att ändra oss. Om det visar sig att Riksskatteverket är effektivt och att man har gjort allt med de budgetar man har, skall man självklart ha mer pengar, om man inte klarar arbetet. Det måste jag säga. Om vi inte kan driva igenom det nu får vi komma tillbaka i den frågan. Men det viktiga är att vi börjar en kontroll av dem som fuskar. Det är ändå 100 miljarder vi pratar om. miljarder. Det är alltså småpengar i de här sammanhangen.
Herr talman! Bert Karlsson har rätt i att de flesta förvaltningar kan effektiviseras. Det gäller både privat och offentligt. Det är en allmän sanning som man kan ha i minnet. En sak känner jag till, och det är skatteförvaltningen. Jag lovar Bert Karlsson att om han besöker några enheter i t.ex. Skaraborgs län eller i någon storstadsregion kommer han att få se en förvaltning som är oerhört effektiv. Jag har studerat många svenska byråkratier, privata och offentliga. Jag vill påstå att skatteförvaltningen är en av de mest kostnadseffektiva förvaltningar som finns. Den är t.o.m. så kostnadseffektiv att varje ny handläggare man anställer betalar sin egen lön och genererar inkomster så att man på varje satsad krona får tillbaka fem sex. Det är inte så mycket näringsverksamhet som i dag genererar sådana intäkter. Skatteförvaltningen är något av det mest lönsamma vi har. miljoner kan beräknas om man multiplicerar med fem eller sex. Det är inte så många affärsprojekt som ger det i dag, eller hur Bert Karlsson? Det är en bra utdelning. Stöd det! Vi skall göra en fördjupad övervägning av Bert Karlssons idé om hur vi skall stoppa skenskrivningarna.
Herr talman! Jo, det finns ett verk som man kan tjäna mer pengar på. Det är det som bedriver flyktingverksamhet. Det är nämligen det bästa som finns i dag. Men det kan vi lämna därhän. Jag håller med Lars Bäckström. Har vi gjort fel i vårt beslut så kom tillbaka med frågan. Vi skall säkert vara välvilliga. Jag skall göra studiebesöken under tiden och förvissa mig om att man är effektiv. Det viktigaste är att det händer någonting på den här fronten.

Herr talman! Jag har med stor förvåning lyssnat på den här debatten, särskilt till K-G Svensons och K-G Svenson säger att den här regeringen har gjort mer åt den ekonomiska brottsligheten än någon annan regering. Låt mig börja med det påståendet. Den borgerliga regeringen inledde sin ämbetsutövning med att förklara att ekobrotten inte längre skulle vara ett prioriterat område för rättsväsendet. Det sade justitieministern med de numera berömda orden: Ekobrotten drabbar samhället. Det är viktigare att bekämpa brott som drabbar enskilda. Den här regeringen har avskaffat skatteflyktsklausulen. Man har vägrat fullföja förslaget om ansvarsgenombrott i aktiebolagslagstiftningen. Man har lagt fram ett förslag som K-G Svenson åberopar om åtgärder mot penningtvätt som är utomordentligt tandlöst. Man har vägrat gå med på ytterligare anslag till polis, åklagare och skattemyndigheter för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Man är på väg att urholka betalnings och bevissäkringslagstiftningen. På område efter område har den här regeringen med praktisk handling visat att man inte är beredd att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, som nu torde omfatta belopp som motsvarar ungefär 100 miljarder kronor om året. Då säger K-G Svenson: Vi har en regering som har gjort mer än någon annan regering i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Jag tycker att K-G Svenson skall ta del av vad en erfaren konkursförvaltare som Rolf Åbjörnsson har för uppfattning om det. Han säger att samhället har gett upp kampen. Rolf Nilsson, chef för rikskriminalens ekorotel, säger att läget är katastrofalt. Då säger K-G Svenson och slår sig för bröstet: Den här regeringen har gjort mer än vad någon annan regering har gjort mot den ekonomiska brottsligheten. Jag tycker att det är ett litet väl magstarkt påstående. Ja, jag får väl tro på Bert Karlssons ord -- jag vet inte om Bert Karlsson befinner sig i kammaren -- när han säger att han har ett engagemang mot den ekonomiska brottsligheten, att han vill vidta åtgärder. Men varför har Ny demokrati då röstat emot varje förslag som Socialdemokraterna har fört fram om ökade resurser till polisens och åklagarnas arbete mot den ekonomiska brottsligheten? Varför kommer Ny demokrati att i dag rösta emot de socialdemokratiska förslagen om ökade resurser till skattemyndigheterna för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten? Ny demokrati och Bert Karlsson säger att man har ett engagemang i kampen mot ekobrotten och att man vill värna om de små i samhället och slå till mot dem som smiter från skatt. Men Ny demokrati och Bert Karlsson är uppenbarligen inte beredda att gå från ord till handling, utan följer regeringens passiva politik. Jag tycker att Bert Karlsson -- han har nu försvunnit från kammaren -- bör ta sig en allvarlig funderare kring varför man pratar så mycket och gör så litet.
Herr talman! Det var inte särskilt kraftfulla applåder som Lars-Erik Lövdén fick efter detta inlägg. Det var en svag antydan till acceptans. Men det var i och för sig inte mycket att applådera, för den regering som Lars-Erik Lövdén var en av representanterna för under 80-talet gjorde ingenting, jag vidhåller det, Lars-Erik Lövdén, för att gå emot den ekonomiska brottsligheten, som hade sin starka uppväxt under den spekulationsekonomi som ni hade ansvar för. Ni gjorde ingenting under bankkrisen. Ni var knäpp tysta i regeringsställning. Det har jag sagt tidigare i mitt huvudanförande. Det gällde även bankinspektion och riksbank. Det var just då de demoraliserande fallskärmsavtalen blommade upp. Er egen representant i Nordbanken, den nye chefen, t.o.m. förbättrade avtalet med 50 miljoner under ert regeringsinnehav efter det att ni hade tillsatt honom. Sedan kommer ni, i den situation vi hade i höstas med attackerna mot den svenska kronan -- då vi skulle få till stånd en krisuppgörelse, som i många stycken var bra, tillsammans med Socialdemokraterna -- och då vi under en lång tidsperiod sett en ökande ekonomisk brottslighet, och ställer stenhårda krav på att Justitiedepartementet skall spara 500 miljoner. Några månader efteråt har ni mage att säga att vi skall ta fram 100 miljoner till. Ni började med 50 miljoner, sedan har det stigit till 100 när det gäller ekonomisk brottslighet. Det håller inte. Ni är inte trovärdiga i det här fallet. Jag tycker dessutom att det är fel att säga de 100 miljarderna. 60 miljarder nämnde Rolf Nilsson oemotsagd i TV häromkvällen i Rapport. Då bad jag David Ask att ringa och be att få underlaget för de 60 miljarderna. Det fanns inte. Men jag var inte nöjd med det. Jag faxade ett brev till rikspolischefen och frågade om han stod bakom Rolf Nilssons uttalande i TV. Jag fick svar inom ett par timmar. Nej, det gör vi inte, vi står inte bakom detta. Vi vet inte hur mycket det är. Vi har inga beräkningar alls. Men det spelar egentligen ingen roll om det är 1 miljard, 5 miljarder eller 100 miljarder. Är det ekobrott, är det skattebrott skall det beivras, Lars Erik Lövdén. Vi har i dag en balans i ekoroteln i Stockholm som är kvar sedan ert regeringsinnehav. Där finns skattebrott sedan 1985 som inte är utredda ur polissynpunkt. Det är ert testamente. Det är ert arv till oss, som vi har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med.
Herr talman! Var befann sig Moderaterna under 80-talet i kampen mot ekobrotten? Inte var de på den aktiva sidan. Ni röstade mot varje förslag som den socialdemokratiska regeringen lade fram för att beivra ekonomisk brottslighet och skattebrottslighet. Vi räknade fram att det blev 36-- 0 till oss. Vilket ansvar hade Moderaterna för spekulationsekonomin under 80-talet? Ja, naturligtvis ett stort ansvar. Beträffande valuta och kreditavregleringen ville ni gå snabbare fram än den socialdemokratiska regeringen. Där stod ni i frontlinjen och ville få till stånd valuta och avreglering i snabbare takt än den socialdemokratiska regeringen. Jag skall ge Karl-Gösta Svenson rätt i ett avseende: 80-talet när det gäller ekobrottsbekämpningen. Det var en följd av att vi här i riksdagen över partigränserna tillsammans med Moderaterna lade ansvaret för resursanvändningen lokalt ute på de enskilda polismyndigheterna. Det gjorde att polischeferna tog resurser från ekobrottsbekämpningen till annan brottsbekämpning. Men Moderaterna, Socialdemokraterna och övriga partier i denna kammare var överens om en fri resursanvändning lokalt. Jag ställde en fråga, och den skall jag ställa på nytt till Karl-Gösta Svenson: Varför röstar ni emot varje förslag som Socialdemokraterna lägger fram för att få en effektivare kamp mot den ekonomiska brottsligheten? Vi har lagt fram en partimotion där vi föreslår 100 miljoner kronor i ökade anslag. I den partimotionen föreslår vi lagstiftningsåtgärder. Vi föreslår en helt ny organisation för ekobrottsbekämpningen. Men ni går emot varje förslag. Varje punkt i vår motion röstar ni emot. Rikspolisstyrelsen ger oss däremot rätt. Nyligen har Rikspolisstyrelsen hos regeringen begärt 50 miljoner för ökade insatser inom Polisen och förslag till en organisation som ligger väldigt nära den som förs fram i den socialdemokratiska partimotionen. Jag frågar Karl-Gösta Svenson: kommer regeringen att bevilja Rikspolisstyrelsen dessa medel och skapa en slagkraftig organisation, eller blir det bara prat från regeringens sida också i den här frågan?
Herr talman! Det är riktigt att vi var för att valutaregleringen skulle avskaffas. Men det är inte, Lars-Erik Lövdén, med sanningen överensstämmande att vi ensidigt såg till att få bort valutaregleringen. Vi moderater om något parti har drivit frågan om att förändra vårt skattesystem och framför allt få mycket lägre marginalskatter. Hade detta åstadkommits samtidigt som valutaavregleringen genomfördes, hade vi inte fått de effekter som det nu blev, i och med att valutaavregleringen genomfördes först och skatteomläggningen långt senare. Att det blev 36--0 har jag bemött tidigare. Det berodde på att en stor del av era förslag enligt vårt sätt att se inte var förenliga med den rättssäkerhet som vi tycker att varje förslag när det gäller skattesystemet skall vara. Jag blir orolig när jag ser reservationstexten från Socialdemokraterna, framför allt i reservation 9, som handlar om betalningssäkring och bevissäkring. Jag är rädd för att vi kommer tillbaka till det som Ekokommissionen uttalade sig om, nämligen omvänd bevisföring och att det blir så att om man straffar någon gör det inte så mycket när man ändå skall hantera ekonomisk brottslighet. Så enkelt, så lättvindigt och nonchalant hanterar vi inte från Moderaterna eller från regeringspartiernas sida rättssäkerheten när det gäller skattesystemet. Jag tycker att det finns ett starkt gemensamt drag i debatten hos alla partier, regeringspartierna och oppositionspartierna, och det är att vi vill beivra den ekonomiska brottsligheten. Låt oss göra det. Låt oss hitta formerna och försöka få ökad effektivitet. I dag finns en flaskhals i polis och åklagarverksamheten. Där behövs kompetenshöjande åtgärder, och det behövs organisationsförändringar. Jag är inte säker på att man skall gå den väg som Socialdemokraterna och Rikspolisstyrelsen föreslår. Jag lutar mycket mer åt den uppfattning som vår justitieminister har, att det är åklagarmyndigheten som skall ha nyckelrollen i den framtida kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Som jag också sagt i debatten kan vi förvänta oss inom kort förslag från regeringen som innebär att vi satsar ytterligare resurser i första hand på skatteförvaltningen för att beivra brottsligheten och åstadkomma en bättre skattekontroll.
Herr talman! Karl-Gösta Svenson sade att en stor del av de förslag som vi lade fram under 80-talet hotade rättssäkerheten och att det var därför som Moderaterna gick emot dem. Det var inte bara så att man gick emot en stor del av förslagen, utan samtliga förslag som Socialdemokraterna lade fram om lagstiftningsåtgärder under 80-talet var Moderaterna motståndare till. Det säger någonting om engagemanget i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Karl-Gösta Svenson säger vidare att det centrala för att komma åt skattebrottsligheten är att minska skattetrycket -- jag tydde K-G Svensons inlägg på det sättet. Det finns inget uppenbart samband mellan ett lands skattetryck och omfattningen på den ekonomiska brottsligheten. Vi kan blicka ut över världen och iaktta. Vi kan se på hur det är i USA eller, för att ta ett mera näraliggande land, Italien. Inte kan man väl påstå att den ekonomiska brottsligheten är av mindre omfattning i Italien, som har lägre skattetryck, än den är i Sverige. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga följande. Ingenting skulle glädja mig och Socialdemokraterna mer än om den envetna kamp som vi bedrivit under ett års tid för att tvinga regeringen att inse allvaret nu kommer att ge resultat. Jag skall ta fasta på det sista Karl-Gösta Svenson sade. Han sade: Låt oss enas om att det krävs åtgärder. Låt oss göra det. Låt oss enas om att det krävs organisatoriska förändringar, resurser och lagstiftningsåtgärder för att skärpa kampen mot ekobrottsligheten. Då vill jag se att regeringen går från ord till handling. Från ord till handling kan man gå genom att bifalla de förslag som Socialdemokraterna har lagt fram i sin partimotion till årets riksmöte.
Herr talman! Det har vi visat under den halva mandatperiod som vi har regerat i de förslag som har kommit på riksdagens bord och som nu är under utredning. Vi har handlat till skillnad från vad ni gjorde under 80-talet, men låt oss glömma den diskussionen. Låt oss ta vara på det att vi ändå är överens om att vi skall beivra ekonomisk brottslighet och göra det på ett effektivt sätt, så att vi får en preventiv verkan och en annan anda i vårt samhälle i det avseendet.

Herr talman! Lars-Erik Lövdén avslöjar åtskilligt av den socialdemokratiska taktiken då han poängterar att det är under det senaste året som han och Socialdemokraterna stormat fram för att vidta åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Socialdemokraterna har som bekant haft makten under ett antal år även efter 1982 och haft precis vilka möjligheter som helst -- om jag nu får tolka Lars-Erik Lövdéns bedömning av de ekonomiska resurserna så -- att åstadkomma rättelser och göra de insatser som man talat så mycket om mot ekobrotten. Det föreligger klara besked från regeringen, med instämmande från regeringspartierna, om att 60 miljoner kommer att särskilt avdelas i planeringsdirektiven för Kriminalpolisens verksamhet. Dessa medel är huvudsakligen avsedda för bekämpande av ekobrottsligheten. Nu kommer Lövdén måhända att säga att detta inte är några nya pengar. Men efter de år av storartad ruljans som Socialdemokraterna har att svara för är kassorna tömda och underskottet grandiost. I det läget är det angeläget att åtminstone vidmakthålla de ramar som vi sedan tidigare har och att göra de besparingar som är möjliga genom rationaliseringar inom polisen. Vi har från moderat håll konstaterat att det inte går att åstadkomma effektiva insatser om man prioriterar allt möjligt. Socialdemokraterna har under årens lopp på polisområdet prioriterat än det ena, än det andra, och då blir resultatet inte bättre än vad som blivit fallet. Det som jag har velat peka på är en komplettering till det som K G Jansson tidigare sade i debatten. Jag utgår ifrån att Socialdemokraterna kommer att ställa sig bakom de insatser som nu är redovisade från regeringspartiernas sida.
Herr talman! Vi kommer naturligtvis att ställa oss bakom insatser i form av ökade resurser till polisen för bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten. Men det är ju inte det som regeringen föreslår. Man vill sätta av 60 miljoner kronor till kriminalpolisverksamheten, men hur många kronor av dessa kommer att gå till ekobrottsbekämpningen, Göthe Knutson? Det har vi inte fått besked om från regeringens sida. Som Göthe Knutson också konstaterar är det inga nya pengar, utan medel som tas från polisverksamheten i övrigt. Göthe Knutson påstår att det ekonomiska moraset och den ekonomiska situationen i landet inte medger ökade insatser mot ekobrottsligheten. Jag vill hävda att det är precis tvärtom. Om jag förstått regeringen rätt omhuldar den Assar Lindbeckkommissionens förslag. Det gör inte jag i alla delar, men jag tycker att ett förslag från kommissionen är alldeles ypperligt. Den menar att en ökad insats mot ekobrottsligheten och skattebrotten kommer att ge åtminstone 10 miljarder kronor mer till statskassan. Det visar att det är lönsamt att bekämpa ekobrotten, Göthe Knutson, och då är det också lönsamt att ta i anspråk ca 100 miljoner kronor för ökade insatser mot den ekonomiska brottsligheten.
Herr talman! Lövdén har ännu inte svarat på frågan varför man inte gjorde dessa insatser när man hade makten. Det var inte så att Moderata samlingspartiet och andra borgerliga partier stod hindrande i vägen. Den verksamhet som ni har talat om och vars bekämpande ni har sagt er vilja prioritera har fortgått. Jag råkade i hastigheten använda fel namn när jag syftade på min partivän Karl-Gösta Svenson, och jag ber om ursäkt för det. Eftersom jag i stället sade K G Jansson kan jag erinra om denne, som är en av de mer storartade ekobrottslingarna. Han är fälld som ekobrottsling, och jag kan därför påstå att han är en sådan. Den socialdemokratiska regimen sjabblade bort denne man, och det har fått göras extraordinära insatser för att hemföra honom. Statsverket har t.o.m. fått bekosta att en advokat har fått åka över halva världen för att hämta hem honom, sedan han tillåtits bli frigångare och kunna försvinna ut ur landet. Det var en ekobrottsling som fick ägna sig åt sin sysselsättning utan att Socialdemokraterna gjorde verklighet av sitt storartade tal. Än en gång: Det går inte att prioritera allting. Den socialdemokratiska politiken på det här området är inte på något sätt bättre än andras. Allra sist: I ingressen till justitieutskottets betänkande för två år sedan om bl.a. ekobrottsligheten framhölls särskilt samstämmigheten över partigränserna på det här området.
Mycket kort: Moderata samlingspartiet var det enda parti som 1990/91 reserverade sig mot att ekobrottsligheten skulle vara ett prioriterat område för polisverksamheten. Sedan har Moderaterna i regeringen uppenbarligen fått de övriga partierna med sig om sin inställning. När vi i slutet på 80-talet såg att resurserna inom polisen för att bekämpa ekobrottsligheten minskade till följd av den fria resursanvändning som Moderaterna och Socialdemokraterna var överens om, tillsatte vi en utredning under riksåklagaren och rikspolischefen. Den utredningen var klar i januari 1992 och har sedan dess legat i regeringens skrivbordslåda. Det talar om något för att regeringen är passiv i kampen mot den ekonomiska brottsligheten.
Herr talman! Om inte Lövdén säger ytterligare något upphetsande skall detta bli mitt sista inlägg i denna debatt. Jag vill bara konstatera än en gång att Moderata samlingspartiet i riksdagen reserverat sig mot att det görs prioriteringar på praktiskt taget alla områden. Vi tror inte på sådana prioriteringar. Det är ute i verkligheten som man kan åstadkomma någonting, inte genom att göra uttalanden av detta slag. För övrigt kvarstår fortfarande att Vänsterpartiet kommunisterna har haft majoritet i riksdagen från hösten 1982 och kunnat vidta alla de åtgärder som de behagade. Men ekobrottsligheten har under dessa år ökat, dess värre katastrofalt.

Herr talman! Göthe Knutson förde stödpartiet Knutson har tillsammans med andra ledamöter fört en lång debatt, som mera liknar en debatt om frågor från justitieutskottet än från skatteutskottet. Till den änden kan jag säga att om Socialdemokraterna har begärt 100 miljoner för bekämpande av den ekonomiska brottsligheten, har vi föreslagit 200 miljoner. Av dessa vill vi att 70 miljoner skall gå till skatteförvaltningen, som denna debatt skall handla om. Det är på den punkten som det stora problemet ligger för skatteutskottets vidkommande. Någon nämnde valutaregleringen. Det var inte Moderaterna som slopade den utan ett annat parti, som var ungefär dubbelt så stort som Moderaterna och som satt i regeringsställning på 80-talet. Så var det med den saken -- äras den som äras bör. Den nuvarande regeringen har möblerat om i sin regeringsdeklaration och sagt att kampen mot ekonomisk brottslighet icke längre är prioriterad. Polismyndigheterna har också följt denna prioriteringsordning, som förvaltningen skall göra. Felet har inte gjorts av förvaltningen utan av politikerna, som ändrat prioriteringen. Så till anslagen till skatteförvaltningen, som denna debatt skall handla om. Riksskatteverket tog på sig ett sparbeting om över 200 miljarder under några år. Det sparbetinget höjdes av regeringen med ungefär 70 miljarder för kommande budgetår. Skatteförvaltningen säger att den inte klarar detta så snabbt. Den har sagt att den klarar över 200 miljarder, om den får två år på sig, men inte 70 miljarder utöver detta. Vad är det för ett problem som vi har? Jo, ett ohejdat momsfusk. Varför har vi just nu ett sådant, och varför har vi inte haft det tidigare? Jo, det beror på att momsen kraftfullt breddades genom skatteomläggningen. Man tillförde mängder med nya skattskyldiga, men inga nya resurser. Det vet de som jobbar med detta om, och de har flyttat sin verksamhet till momsbedrägerierna. Det har alltså inte getts några nya anslag till skatteförvaltningen. Det har gått så långt, kammarledamöter, vilket inte alla vet, att tre enhetschefer i Stockholm -- Hjälmroth på polissidan, Adelsohn på länsstyrelsen och Lindberg på skatteförvaltningen -- har bett regeringen att få låna pengar för att få bekämpa brottsligheten. Så långt har det gått i vårt land att statstjänstemän som leder verksamheter ber att få låna pengar för att kunna följa riksdagens intentioner om att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Skall det vara så att verkscheferna skall tvingas låna pengar i banker för att kunna hålla en acceptabel standard på verksamheten? Så får det inte vara. De tre cheferna begär 30 miljoner till Stockholm. Landet behöver just nu 70 miljoner för att stoppa ett stort hål i momsintäkterna. Det är uppenbart att en stor del av det underskott i statsbudgeten som vi har har uppstått på grund av momsundandragande. Mot denna bakgrund yrkar jag, herr talman, än en gång bifall till Vänsterpartiets meningsyttring i anslutning till mom. 1, i vilken föreslås att ytterligare 70 miljoner kronor skall anslås till skatteförvaltningarna för att stoppa den ekonomiska brottsligheten inom momsområdet. och JuU24, fick avgöras i ett sammanhang när debatten i dessa ärenden var avslutad.

Herr talman! Till det här betänkandet har vi socialdemokrater lämnat ett särskilt yttrande. Socialdemokraterna föreslår i den skattepolitiska motionen Sk354 hur skattepolitiken bör utformas för att ge tillväxt, rättvisa och sunda statsfinanser. De avsteg som den borgerliga regeringen har beslutat om ger precis rakt motsatt effekt. Vi vill slå vakt om den skattereform som har verkat och visat sig vara bra. Det är för tidigt att nu börja slå sönder den. Krisuppgörelsen mellan Socialdemokraterna och regeringen i september förra året innebar att viktiga principer i skattereformen hävdades. Vi delar inte motionärernas uppfattning.

Vi sänkte skattesatsen i förening med slopade eller starkt inskränkta reserveringsmöjligheter. Det har skapat ett neutralt och ekonomiskt effektivt system för beskattning av företagsvinster. Om man avskaffar dessa skattereformens grundläggande principer skulle det skada en sund och seriös företagsverksamhet. Herr talman! Därför är vi starkt kritiska till majoritetens motivering för sitt avslagsyrkande. Man hänvisar till den tillsatta utredningen och det pågående arbetet i regeringskansliet och antyder på detta sätt att förslaget kan komma att tillstyrkas i ett senare skede. Detta vittnar om en saknad av logik och en kortsiktighet som inte kommer att gagna den svenska företagsamheten. Som redovisats i utskottsbetänkandet har regeringen planer på att under 1993 återkomma med ett förslag till en genomgripande omläggning av företagsbeskattningen och beskattningen av egenföretagare. Vi kan emellertid redan nu konstatera att ett sådant förslag strider mot den krisuppgörelse som Socialdemokraterna och regeringspartierna ingick i september förra året. Herr talman! Skammens rodnad torde lägga sig över partiföreträdare för en regering som mer än någon annan behövt samarbeta. Regeringen visar än en gång att den inte kan förvalta det för landet behövliga samförståndet. För att uttrycka mig i klartext vill jag säga att svek på svek leder till moraliskt sönderfall. Det är inte vad Sverige behöver nu.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 21 behandlas bl.a. frågor rörande skogskonto. Där har vi i Ny demokrati reserverat oss till förmån för att man skall sänka beskattningen på skogskonton. År 1990 blev det ju som bekant skatt på pensionsförsäkringskapital och på s.k. skogskonton med 15 %. Skatten på pensionsförsäkringarna sänktes 1992 till 10 %, men skatten på skogskonton ligger kvar på 15 %. Skogskonton kan mer eller mindre betraktas som en form av pensionssparande eller pensionsförsäkring för skogsägare. Vi i Ny demokrati anser att all skatt på pensionssparande i framtiden skall slopas när det ekonomiska läget i Sverige tillåter det. Om vi skall konkurrera med utlandet när det gäller privat pensionssparande måste vi anpassa oss till utlandet. Där har de inga beskattningar på pensionssparande. Det är också ett sätt att stimulera privatpersoner att spara till sin pension. Låt mig fortsätta med avdrag för kapitalförluster i samband med rån. Ny demokrati tycker att det är horribelt att man skall betala moms, arbetsgivaravgifter, inkomstskatt och punktskatter när man har blivit bestulen vid ett rån i t.ex. en butik. Om någon gör ett rån på 100 000 kronor skall man ändå betala arbetsgivaravgift, moms och inkomstskatt på den summan. Var och en förstår ju att man inte kan betala för något som man inte har fått in. Vi tycker att det borde finnas avdrag för förlorade medel vid rån. Regeringsrätten slog i en dom 1991 fast att banker får göra dessa avdrag vid kapitalförluster i samband med rån. Vi i Ny demokrati ser självfallet att småföretag som blir utsatta för rån skall ha samma förmåner som en bank. Bankerna har ju inte på något sätt varit bra i Sverige. Vi tycker att det är horribelt att inte småföretagarna som kämpar och står i skall ha samma regler som en bank. Det är klart att de måste få det omgående. Jag skall till sist något beröra yrkesfiskarnas situation i Sverige. Vi har också avgett en reservation om detta. Vi anser att yrkesfiskarna i Sverige bör få samma villkor vid beskattningen av sin verksamhet som råder i de övriga nordiska länderna. Deras konkurrenter i Norge, Danmark och Finland har bättre beskattningsförmåner. Självfallet måste våra svenska fiskare få samma villkor som de andra fiskarna i Norden. Vad beträffar det småföretagarpaket som behandlas i skatteutskottets betänkande 21, ber jag att få hänvisa till min kollega Bengt Dalström. Han kommer om en stund att gå upp i debatten och tala om detta. Jag är rädd för att Bengt Dalström kommer att få sig påskrivet av mina kolleger i skatteutskottet att dessa förslag skulle kosta en förfärligt massa pengar. Det gör de också. Våra förslag till detta betänkande, herr talman, kostar Det är alltså fråga om skattesänkningar för egenföretagare på 5,2 miljarder. Jag vill i samband med detta hänvisa till Ny demokratis budgetmotion. Där finns dessa förslag om en sänkning på 5,2 miljarder med. Totalt sett finansierar vi detta med besparingar. Vi har visat på en kraftig besparing, trots att vi vill ge småföretagen en skattelindring på 5,2 miljarder. Herr talman! Ny demokrati står givetvis bakom samtliga reservationer. Men jag yrkar endast bifall till reservationerna 1, 4, 5 och 6.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande om företagsbeskattningen konstaterar utskottets majoritet att den skattereform som riksdagen fattade beslut om 1990 innebar omfattande förändringar. Det är sant. Utskottet säger att reformen byggde på sänkt skattesats i förening med slopade eller beskurna reserveringsmöjligheter. En av idéerna med det hela var att reformen skulle vara neutral. Den skulle skapa en mer likformig beskattning, vilket skulle motverka inlåsningseffekter. Kapitalresurser skulle styras så att de gjorde bäst nytta. Vi skulle få ett effektivare näringsliv. Allt detta skulle ske med oförändrade skatteintäkter. Hur blev det? När man gjorde skatteomläggningar i andra länder med system som liknar det svenska, lät man sänkningar av inkomstskatten delvis finansieras genom ett ökat skatteuttag från företagssektorn. Men så var inte fallet i Sverige. Man tog inte ut mer från företagen. Men det var å andra sidan meningen att man inte skulle ta ut mindre. Vad hände i verklighetens värld? Jag tittade i den skrift som säkert alla ledamöter i skatteutskottet ofta använder, Riksrevisionsverkets inkomstberäkningar från hösten 1990, den höst då beslutet fattades. Det året gav inkomstbeskattningen av juridiska personer 23 miljarder. Man hade en prognos om att inkomstbeskattningen av juridiska personer år 1992 skulle ge 32 miljarder. Den boken är nu en sliten upplaga. Vad hände? Om man tittar i den nya upplagan från 1992 får man ett slags facit. Vi ser då att inkomstskatterna från juridiska personer för år 1992 beräknas ge 18 miljarder. Men prognosen var ju 32 miljader. I Riksrevisionsverket med att man skall få in 14 miljarder. 14 miljarder är ungefär hälften av 32 Detta är den reform som skulle vara intäktsneutral och ge oförändrade intäkter. Intäkterna från skatten har de facto halverats. Man kan mena att det beror på lågkonjunkturen, och det gör det säkert. Men jag är övertygad om att det också beror på skatteomläggningen. Den betydde skattelättnader, särskilt för de större företagen. Vi har inte ett neutralt system, och det vet utskottets företrädare i denna debatt. Vi har ett system som gynnar större företag och missgynnar mindre. Systemet skapar fortfarande vissa inlåsningseffekter genom skatteutjämningsreserven. Vi i Vänsterpartiet har flera gånger föreslagit att denna skatteutjämningsreserv skall avvecklas. Det kan inte ske omedelbart från ett beskattningsår till ett annat. Men den kan avvecklas. Det har vi yrkat om. Till en del går utskottet oss till mötes i betänkandet. På s. 4 i betänkandet skriver utskottet att Fortsatt reformering av företagsbeskattningen har lagt fram förslag som rör grundläggande delar i företagsbeskattningen. Bl.a. har föreslagits ett slopande av systemet med skatteutjämningsreserv. Man har insett att detta system inte är bra ur allokeringssynpunkt när det gäller att styra produktionsresurser och kapital dit där de gör bäst nytta. Men sedan fortsätter utskottet med att säga att detta föreslagits i kombination med sänkt bolagsskatt. Förslaget skall alltså finansieras. Tar man enbart bort reserven blir det en skattehöjning. Varför skall man sänka bolagsskatten? På samma sida säger utskottet:''En studie som gjorts inom OECD under 1991 bekräftar också att den svenska företagsbeskattningen är konkurrenskraftig vid en jämförelse med företagsskattesystemen i de andra OECD-länderna.'' Ja, den är inte bara konkurrenskraftig, den är lägst! Det finns några länder som ligger i närheten av Sverige -- Grekland, Irland och Storbritannien. Det är inte länder som har kännetecknats av lysande ekonomisk utveckling. Det finns inget samband mellan en extremt låg bolagsskattesats och ekonomisk utveckling. Jag tror däremot att det finns ett samband mellan stora budgetunderskott och en dålig ekonomisk utveckling. Stora budgetunderskott skapar förväntningar om en dålig ekonomisk utveckling. Jag tror inte att man kan ta bort budgetunderskottet genom att ta ut hela kostnaden från företagssektorn, men man kan ta ut en del. Vi säger i vår meningsyttring att man bör få ett skatteuttag för företag i Sverige som blir mer likt vad som är vanligt inom EG, eller Europeiska unionen. Det innebär att skatten skall höjas. Man är ju i andra fall så noga med att anpassa Sverige till EG-reglerna, så varför icke göra det i detta fall? En sådan skatteökning som vi föreslår kan över tiden ge 5--6 miljarder i årets penningvärde. Det är inte någon gigantisk inkomstförstärkning. Men det är den summa som man reducerade ersättningarna till de arbetslösa med. Man skulle där spara in 6 Vi menar att det är rimligt att vi har samma bolagsskatt som i EG. Då skulle vi ha kunnat slippa denna försämring för de arbetslösa. Vi hade inte försämrat konkurrensläget gentemot omvärlden, utan vi hade ställt den på samma bas. Hur man än redovisar dessa siffror vet vi att Sverige är konkurrenskraftigt. Företagsbeskattningen är lägst. Det finns en utmärkt skrift från Finansdepartementet med titeln Sverige, Europa och skatterna. I tabell efter tabell redovisas läget. Det spelar inte någon roll hur man räknar. Jämför man de nominella skattesatserna ligger Sverige lägst. Jämför man den effektiva skattebelastningen på utdelade vinster ligger Sverige lägst. Tar man hänsyn till dubbelbeskattning ligger Sverige lägst. Det spelar inte någon roll vilken variabel man väljer: Sverige har den lägsta bolagsbeskattningen. Jag menar att vi inte skall konkurrera med en låg bolagsbeskattning. Det ger ingen uthållig tillväxt. Vi måste ha en vinstnivå som står i överensstämmelse med den i konkurrentländerna. Den kan för min del gärna vara högre. Men den skall inte kompletteras med en exceptionellt låg bolagsbeskattning av inkomsterna. Det finns det inte någon anledning till. Herr talman! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets meningsyttring avseende mom. 2.

Herr talman! Lars Bäckström sade här att han helst vill höja skattesatserna för bolagen. Jag skulle kunna tänka mig att Lars Bäckström t.o.m. förespråkar en höjd arbetsgivaravgift. Lars Bäckström vet ju mycket väl att dessa pengar tas ut på konsumenterna. Det leder till prisökning, och det i sin tur till att man begär lönelyft. Så är vi inne i karusellen igen. Vi kan inte sälja våra varor, och därmed kan vi inte producera dem. All beskattning som läggs på företagen betalar konsumenterna. Jag ser inte att det är något fel att hålla nere bolagsskatterna. Om man nu skall relatera till omvärlden, skulle jag möjligtvis kunna tänka mig att beskatta vinsten litet bättre. Men kom inte med generella skattehöjningar över lag för bolagen! Det leder till att konsumenterna får betala högre priser. Jag vet det själv som egenföretagare. Höjs arbetsgivaravgiften med 10 %, höjer man timpengen med x antal kronor och tar ut det av konsumenten. Konsumenten är löntagaren som skall betala detta med skattade medel. Här finns en mycket mycket ond spiral. Men om man kan hålla nere bolagsskatten och samtidigt trycka på när det gäller företagen och be dem att ge sjutton i att höja kostnadsläget, vinner alla på det. Jag tänker då, Lars Bäckström, framför allt på konsumenterna och löntagarna.
Herr talman! Peter Kling utgår från det faktum att alla vet att en höjning av bolagsskatten går ut över konsumenten. Nej, Peter Kling, alla vet inte det. Jag är en av dem som inte vet vad Peter Kling vet. Vi i skatteutskottet har ju varit i USA. Där träffade vi ledande ekonomer. Av en kongressrapport som jag fått och som jag läst framgår att man har studerat just frågan om vem som betalar bolagsskatten. Rapporten heter ''Revising the Vidare sägs det i rapporten:''- - that all owners of capital bear vitually all of the tax in the long run.'' USA:s kongress hävdar att det är ägarna av företagen som både på kort sikt och i det långa loppet får betala företagsskatten. Det är den vetenskapliga ståndpunkt som man i USA:s kongress intar. Peter Kling intar en annan ståndpunkt. Men många intar samma ståndpunkt som jag. Jag vill dock inte höja bolagsskatten. Något sådant har jag inte sagt. Jag sade att vi skall ta bort skatteutjämningsreserven. Det innebär en höjning av det effektiva skatteuttaget, och det är inte samma sak som en höjd skattesats. Sverige har den lägsta bolagsskatten. Jag tycker därför att vi skall klara av konkurrensen med Europa på Europas villkor, inte genom att vara ett lågskatteland.
Herr talman! Nu är vi i Sverige, Lars Bäckström, på väg mot en hyfsad företagarskatt. Det betyder ett bättre konkurrensläge. Själv är jag egenföretagare. Om jag kan hålla nere kostnaderna i mitt företag, t.ex. timdebiteringen, är chansen mycket stor att jag får mer arbete. Folk har ju då råd att anställa mig som installatör. Det är vad det handlar om. Härigenom skapas arbetstillfällen. Rätt som det är har jag så pass mycket jobb att jag kan anställa ett par personer till. Om timpengen höjs år efter år för att täcka skattekostnader förhåller det sig annorlunda. Lars Bäckström hänvisar här till en bok. Men alla skattehöjningar som gällde för det bolag som jag hade innan jag kom in i riksdagen har jag kompenserat mig för genom att höja timpengen och materialkostnaden. Någonstans måste ju pengarna tas igen när det inte finns något utrymme för andra åtgärder. Samtidigt vill jag betona att man, om kostnadsläget sänks i form av minskade arbetsgivaravgifter -- vilket vi på sikt vill skall genomföras -- måste hålla tummen på ögat när det gäller företagen och säga att de får lov att följa med och gå ner i pris. Annars blir det kanske så att pengarna konfiskeras och hamnar i den egna fickan. Därför har vi sagt att SPK skall vara ett starkt instrument, precis som amerikanarnas, för att skydda konsumenterna och därigenom få litet snurr på samhällsekonomin.
Herr talman! Peter Kling redogjorde i sin replik för anledningen till att hans första teori inte stämmer. Den fungerar alldeles uppenbart inte i det här motsatta läget. Svenska företag har fått oerhört mycket bättre konkurrenskraft genom att värdet på kronan fallit. Det rör sig om 20 procentenheter. Från 1982 t.ex. har kronans värde försämrats i förhållande till ecuvalutorna med ungefär 50 procentenheter. Men inte har priserna sjunkit med 50 procentenheter. Det finns alltså inte några raka och enkla samband här. Avgörande här är i stället en rad andra faktorer -- konkurrensförhållanden osv. Det handlar om hur man kan vältra över kostnaderna. Generellt sett tas företagsskatt ut av företagsägaren och mervärdesskatt av konsumenterna. Vidare är det viktigt att betänka att svenska företag före sänkningen av arbetsgivaravgiften låg på samma nivå som genomsnittet i Europa. Nu är nivån lägre här. Företagsskatten i Sverige är alltså lägre än vad motsvarande skatt är i våra konkurrentländer. I det läget säger Peter Kling att vi är på väg mot en hyfsad skatt. Men företagsskatten i Sverige är, som sagt, lägst! Om definitionen när det gäller begreppet hyfsat skatteuttag är att vi alltid skall ligga lägst, kommer det att bli så att andra länders parlament totalt bestämmer över svensk skattepolitik. Under de år då nivån var litet högre var tillväxten i Sverige oerhört god. Det är alltså inte på det sättet att låg skatt ger god tillväxt -- en mycket förenklad teori som inte håller i verkligheten. Återigen: Det är rimligt att Sverige har samma konkurrensvillkor som konkurrenterna i Europa. Då är det rimligt att avskaffa skatteutjämningsreserven, som leder till inlåsningseffekter i ekonomin. Vårt förslag är konkurrensneutralt och ger ökade inkomster. Dessutom blir det en bättre styrning av kapitalresurserna i samhället.

Herr talman! Det är de fyra regeringspartiernas bestämda föresats att vända den utveckling som betytt att arbetstillfällen flyttats ut ur Sverige eller försvunnit genom nedläggningar. Detta kräver förändringar i politiken på flera områden. Ett av de viktigaste är det som vi nu debatterar, nämligen skattepolitiken. Skattereformen var en början. Denna reform bygger ju på en kraftigt sänkt skattesats i samband med slopade eller begränsade reserveringsmöjligheter. Av skilda orsaker fördröjdes arbetet med en liknande reform för beskattningen av fysiska personers näringsverksamhet, den s.k. egenföretagarbeskattningen. Efter denna fördröjning under den tidigare socialdemokratiska regeringen är det de fyra regeringspartiernas avsikt att lägga fram förslag, så att beslut kan fattas med ikraftträdande den 1 januari 1994. Efter detta beslut kommer Sverige att ha ett effektivt system för beskattning av näringsverksamhet. Tidigare skattetänkande, som ofta ledde till ineffektiva transaktioner och ett improduktivt beteende, kommer förhoppningsvis att försvinna. Det är också vår avsikt att genomföra vissa förbättringar och förenklingar i företagsbeskattningen. Förslag övervägs. Det gäller bl.a. att slopa SURVEN i kombination med sänkt bolagsskatt samt att förbättra möjligheterna till förlustutjämning. Ett förtroende för denna politik visar sig faktiskt i dessa dagar genom ett ökat intresse för att ta hem verksamheter till Sverige och för att skatta för vinsterna i vårt land. Det enda parti som oroar sig över dessa positiva signaler är Vänsterpartiet. Ett enda förslag har man i det här betänkandet, nämligen om att bolagsskatten på nytt skall höjas. Tillsammans med partiets övriga skatteförslag inleds på nytt den perversa skattepolitik som mycket aktivt bidragit till dagens svårigheter. Denna envisa strävan att dra ner industriproduktionen i Sverige är för mig totalt obegriplig. Jag vill därför rikta en bön till Lars Bäckström: Gör åtminstone ett försök att förklara varför det är så fel att jobben återvänder till Sverige och att företagen bidrar till vårt välstånd genom att åter skatta för sina vinster i vårt land! I avvaktan på att Lars Bäckström har lyckats förklara detta yrkar jag avslag på meningsyttringen. Lars Bäckström anförde några exempel. Han nämnde vissa år och talade om skattereformens utslag. Men först och främst undrar jag om han inte valde år då reformen över huvud taget inte hade trätt i kraft. I varje fall gäller det år då företagens beteende över huvud taget inte hade påverkats av detta, dvs. år då skattereformen inte var fullständigt genomförd. Under utskottets behandling av motionerna har åtta reservationer framställts -- samtliga från Ny demokrati. Det är omöjligt att frigöra sig från känslan att partiet i sin strävan att profilera sig som ett företagsvänligt parti slår in öppna dörrar. Låt mig, herr talman, kommentera några av reservationerna. Men jag är något bryd. Jag vet att Bengt Dalström också kommer att gå upp i debatten, och jag har inte någon större lust att begära replik på hans anförande. Därför är det kanske lika bra att jag går igenom några saker i reservationerna, så att vi åtminstone har klarat ut de frågorna. I reservation 1 säger Ny demokrati att det inte behövs några regler för negativt eget kapital. Skälet är, menar man, att bokföringsreglerna innebär att skulder skall tas upp i den del där de rätteligen hör hemma. Detta är i och för sig riktigt. Det är också den ordning som gällde före införandet av s.k. negativt kapital. Detta hindrade dock inte då ett omfattande missbruk av reglerna och ständiga konflikter mellan skattemyndigheter och skattskyldiga. Vidare säger man att kapitalunderlaget bör nollställas vid ingången till det nya systemet. I och för sig är det inte en orimlig tanke för mig. Men det finns en liten hake. Det var ju just detta som skedde när skattereformen genomfördes. Att man nu på nytt skulle nollställa det för dem som på denna korta tid lyckats skaffa sig ett nytt negativt kapital är för mig en gåta. Om Peter Kling har några bra skäl för detta att framföra tycker jag att han skall göra det. Reservation 2 är faktiskt intressant -- främst ur ett historiskt perspektiv. Här upprepas krav som liknar dem som starkt bidrog till att frågan om egenföretagarnas beskattning inte löstes 1990. Kravet på kraftiga reserveringar på lönesumman går ju totalt på tvärs med den princip som tillämpades vid reformens genomförande. Det hjälper inte att man lägger in positiva förslag som innebär att valutakursförluster skall leda till tvångslikvidationer. Mitt yrkande blir givetvis avslag på reservationen. I reservation 3 yrkar Ny demokrati, i brist på eget förslag, ett tillkännagivande till regeringen av ett centerförslag. I reservationen jämförs skogskonto med pensionsförsäkring av Peter Kling. Jag förstår över huvud taget inte den jämförelsen. Skogskontot tillkom för att man skulle kunna utjämna inkomsterna. Det skedde på den tiden när man drabbades av en oerhört hög marginalbeskattning om man hade denna inkomst under ett eller ett par få år. Eftersom skogskontot har en löptid på 10 år undrar jag varför en lantbrukare som öppnar ett sådant konto när han är 40 år skall tvingas pensionera sig redan vid 50 år. Ett sådant pensionssystem verkar konstigt. Det är faktiskt så, att den som har inkomster av skog kan teckna pensionsförsäkringar på precis samma villkor som gäller för alla andra medborgare i vårt land. Även skogskontomedel kan användas för det ändamålet. Det är glädjande att de tankarna inte är främmande för regeringen. I reservation 5 talar Ny demokrati om att man vill aktivera innovationsklimatet. Även i denna fråga kan jag påpeka att det pågår ett intensivt arbete i regeringskansliet för att utarbeta förslag. Det kan inte ha undgått Peter Kling och Ny demokrati. Reservation 6 handlar om kapitalförlust i samband med rån. Riksdagen har redan gjort ett uttalande om detta. I och för sig är det bra att frågan kommer upp som en påminnelse, eftersom regeringen skall effektuera riksdagens tidigare uttalande. I reservation 7 har Ny demokrati för omväxling skull reserverat sig för en folkpartimotion. Motionären, Erling Bager, vill ha en översyn av skattereglerna för yrkesfiskare. Utskottet har behandlat denna motion mycket välvilligt. I betänkandet säger man: ''Utskottet är medvetet om de speciella problem som råder för yrkesfiskarna och förutsätter att regeringen prövar frågan i samband med den kommande småföretagarpropositionen.'' Peter Kling vill ha ett totalt nytt system. Han vill att det danska och norska skattesystemet skall ligga till grund för detta. Jag vill erinra om att vi faktiskt inte har ett skattesystem som är likt det norska och det danska. Det blir därför kanske inte helt lätt att göra en sådan förändring. Peter Kling säger ingenting om när detta bör ske. Men jag antar att reservationen noteras. Reservation 8 avstår jag från att kommentera. Jag tackar Peter Kling speciellt för att han inte yrkar bifall till alla 8 reservationera. Vi slipper därmed räkna antalet röstande nydemokrater i kammaren åtta gånger. Herr talman! Jag yrkar avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan. I ett särskilt yttrande skriver Socialdemokraterna att de är starkt kritiska till majoritetens avslagsmotiveringar, som i de flesta fall handlar om hänvisningar till tillsatta utredningar och pågående arbete i regeringskansliet. Jag måste säga att detta särskilda yttrande vållar mig ett visst huvudbry om vad Socialdemokraterna egentligen vill eller inte vill. Men eftersom vi inte brukar syssla med motivreservationer i skatteutskottet är det kanske inte så lätt. Socialdemokraternas tid i regeringsställning ger ändå en utmärkt handledning. Under den tiden bekämpade man med näbbar och klor alla konstruktiva lösningar på praktiskt taget alla de frågor som tagits upp i detta betänkande. Så hård och orättvis beskattning av småföretagen som möjligt har varit Socialdemokraternas recept genom åren. Men så har vi i Sverige också förhållandevis färre småföretag än andra jämförbara nationer. I samma yttrande påpekar man också att regeringens avsikt att lägga förslag till ny egenföretagarbeskattning strider mot den krisuppgörelse som Socialdemokraterna och regeringspartierna ingick i september förra året. Karl Hagström poängterade också detta. Herr talman! Avslutningsvis skulle jag vilja ställa en fråga till Karl Hagström. Göran Person tycks ha insett att man inte kan ha egenföretagarbeskattning och att man måste ändra detta.

Herr talman! Kjell Johansson bad mig förklara varför jag var emot mer industri. Det kan jag naturligtvis inte förklara, eftersom jag inte är emot mer industri. I min hemstad Uddevalla, Kjell Johansson, har vi tappat 4 000 industrijobb under fyra år. Av industrijobben är 80 % borta. Jag vill ha mer industri. Vi behöver desperat mer industri i Men jag har talat med företagare -- stora som små -- i min region, och ingen av dem har stängt på grund av den höga bolagsskatten. En industriledare i ett stort företag sade till mig: Lars, vi missar inga order, utan det finns inga order att få. Det är orsaken till fallet i svensk industri, dvs. den vikande marknaden, den dåliga efterfrågan. Vi har haft en omodern industri på grund av devalveringspolitiken. Ett dåligt konkurrens och omvandlingstryck under 1980-talet har lett till att vi nu har ett utslagningstryck. Detta hävs inte genom en fortsatt politik med låg skatt, utan det hävs med en politik för stimulans i det korta och långa perspektivet. Det måste kombineras med besparingar i offentliga utgifter, med effektiviseringar och med skattehöjningar; detta för att få bort budgetunderskottet. Vi måste använda alla dessa instrument. Inget område får då vara fredat när det gäller att kunna stå sig i konkurrens med omvärlden. Man säger att vi måste klara av att ha samma skatteuttag på företagsamhet som omvärlden. Om vi inte klarar det, kan vi inte heller få tillväxt. Folkpartiet, om något parti, borde väl inse att det är rimligt med samma konkurrensvillkor inom samma land. Det är då som marknaden fungerar som bäst. Men i Sverige har vi lägst skatt på allt när det gäller företagsamhet. Det är fakta, som inte går att bestrida. OECD:s undersökningar är entydiga på den punkten. Vi föreslår inte höjd bolagsskatt. Vi är överens med skatteutskottets majoritet om att slopa skatteutjämningsreserven. Ni säger att ni vill sänka bolagsskatten. Vi har inte föreslagit någon höjd bolagsskattesats utan en oförändrad skattesats. Det är ni som går vidare och vill sänka Europas lägsta bolagsskatt. Vänsterpartiet vill ha den typen av skatt oförändrad. En mer naturlig vänsterpartipolitik skulle ha varit att föreslå höjd skatt, men vi i Vänsterpartiet föreslår oförändrad skattesats. Vänsterpartiet vill däremot att vi närmar oss Europanivån genom att ta bort ett reserveringssystem som verkar snedvridande på den ekonomiska tillväxten.
Herr talman! Jag vill först kommentera det som Lars Bäckström sade sist, nämligen att vi vill sänka bolagsskatten och att Vänsterpartiet vill ha kvar en oförändrad bolagsskatt. Det är inte så. Lars Bäckström försöker slå blå dunster i ögonen på oss. Tar man bort SURVEN höjs i praktiken den effektiva bolagsskatten. Det är i praktiken en ren höjning av bolagsskatten, som då kommer att ske. Vi vill behålla bolagsskatteuttaget på samma nivå. Men det är inte riktigt det som bekymrar mig. Lars Bäckström säger att han brukar prata med företagare. Jag brukar också prata med företagare, Bäckström gör. Det är entydiga signaler som nu kommer. Om Lars Bäckström tittade på TV i går kunde han se att en svensk storföretagsledare talade om att det nu är klart intressant att ta hem produktionen till Sverige. Han sade: Alla våra produktionsenheter är nu konkurrenskraftiga i Sverige, och vi kommer att flytta produktion från Europa hem till Sverige. Han sade detta i klartext, och det gäller för mängder av företag. Han förklarade dessutom att han under sin tid som företagsledare aldrig hade upplevt ett liknande läge. Dessa företag kommer också att betala skatt på sina vinster i Sverige. Jag besökte för ett par veckor sedan en annan företagare, i ett företag som är ägare till en koncern med åtta olika företag i åtta europeiska länder. Han talade om att de aldrig hade kommit på idén att ta hem några vinster eller att betala skatt för sina egna vinster i Sverige. Han sade: Dem har vi flyttat utomlands genom interndebitering. Nu tar vi hem varenda krona från vartenda bolag till Sverige och betalar skatt i Sverige. Lars Bäckström vet att det är möjligt att göra på detta sätt genom interndebitering, och det kan man inte komma åt. Detta innebär att vi får tillbaka jobben och inkomsterna till Sverige. Precis som det sades tidigare, i debatten mellan Peter Kling och Lars Bäckström, är det en fråga om att svenska folket betalar den här skatten, oavsett om man tror att det är kapitalägarna som betalar. Ja, detta kan möjligen vara sant vid ett mycket högt vinstläge, med de avkastningskrav som man ställer i USA.
Herr talman! Konklusionen att det alltid är hushåll och löntagare som betalar bolagsskatt leder till den märkliga slutsatsen att kapitalägare aldrig betalar skatt. Det tror jag att de gör. De betalar via kapitalbeskattning och företagsbeskattning. Faktum är att vi föreslår en oförändrad skattesats och ett slopande av det reserveringssystem som är unikt inom hela den europeiska marknaden. Det leder till en ökad, effektiv skattebelastning, men det kommer inte att leda till större skattebelastning än man har inom EG. Finansdepartementet, säger att det högsta genomsnittliga skatteuttaget i Sverige är 36 % på utdelad vinst, efter dubbelbeskattning. Genomsnittet inom EG är 56,8 %. Vi ligger alltså betydligt lägre än EG. Vi har extremt goda konkurrensvillkor. Redan innan vi hade flytande krona hade konkurrensläget förbättrats med över 10 procentenheter, genom ökad produktivitet och låga löner. Sedan blev det 20 procentenheter genom den flytande kronan. Det gjordes flera devalveringar under 80-talet. procentenheter, när de redan låg på Europasnittet. Tro sjutton att företagarna är nöjda! Men ett samhälle kan inte byggas upp på förutsättningen att en enda part i samhället skall vara nöjd. Då uppstår konflikter och spänningar. Ni skär i välfärdssystemen. Det kommer sparpaket efter sparpaket och åtstramningar för hushållen för att göra företagarna nöjda. Ni vältrar över tiotals, tjugotals och trettiotals miljarder på företagssidan. Tro sjutton att Percy Barnevik i ABB är nöjd! Men Sverige består av mer än Percy Barnevik från Uddevalla. Sverige består också av Lars Bäckström och alla de som är arbetslösa i Uddevalla, alla de som nu får försämrad arbetslöshetsförsäkring. Ni skapar spänningar i samhället som leder till arbetsmarknadskonflikter. Man kan inte driva en sådan konfrontationspolitik mot löntagarna och tro att man får en uthållig tillväxt. Ni skapar bara det spänningstillstånd som vi har sett i andra europeiska stater. Detta strider mot den svenska tanken, att bygga upp ett samhälle i ett lugnt samförstånd, där alla får bära sin börda. Då skall vi inte ha ett skattefrälse, där företagarna slipper skatt. De skall inte ha det sämre här än i omvärlden, men det skall inte vara ett Monaco för tennismiljonärer och ett Sverige för företagsmiljardärer. Det är inte något bra samhälle som man då bygger upp.
Herr talman! Jag tycker att Lars Bäckströms stringens är dålig i dag. Jag är mycket besviken -- han brukar sakligt sett föra mycket bättre debatter. Lars Bäckström säger att företagarna slipper skatt. Företagarbeskattningen i Sverige är inte låg; den är jämförbar med andra. Detta handlar om individbeskattningen. Det vi talar om är företagsbeskattningen. Det är frågan om vi skall välja att ta ut skatten på företagen och trycka ned dem under vattenytan, eller om vi skall välja att ta ut skatten i konsumtionsledet och behålla en konkurrenskraftig industri. Jag noterar med glädje att jag fick ett erkännande för att det blir ett högre skatteuttag här också. Vänsterpartiets totala skattepolitik är faktiskt en fullständig katastrof. Man gör ett lappkast direkt tillbaka till den gamla skattepolitiken. Det skall vara kraftigt höjd marginalskatt över brytpunkten, höjd marginalskatt för vanliga industriarbetare, höjd bolagsskatt, höjd förmögenhetsskatt, fastighetsskatt på industrilokaler, återinförd förmögenhetsskatt på arbetande kapital. Ni tror att ni klarar industrikrisen och Sveriges konkurrenskraft med detta. Ni säger att det går bra om vi hamnar någonstans mitt i EG. Men företagen kommer inte att dra sig till de länder som ligger mitt i EG. Företagen kommer att dra sig till Sverige, om vi fortfarande för en vettig skattepolitik. Det för hela nationen framåt.

Herr talman! För det första påstår Kjell Johansson att småföretagen höll på att försvinna under den socialdemokratiska regeringstiden. Det är fel. Småföretagsamheten växte. Vi har varit företagsvänliga på ett erkänt sätt. För det andra kommer den ambition som Göran Persson har gett uttryck för att vara vår partiambition. Vi kommer att föreslå sådana förenklingar som de borgerliga partierna antagligen inte har tänkt på, men vi kommer inte att föreslå raka skattesänkningar för företagsamheten. Det behövs inte, som Lars Bäckström nämnde. Svek är ingenting annat än svek. Vi var överens om att den här frågan skulle vänta i det här skedet.
Herr talman! Småföretagen växte, säger Karl Hagström. All forskning visar att de inte växte. De växte till en viss gräns, nämligen till bekvämlighetsgränsen för företagarna, när det inte längre lönade sig att expandera. Den gränsen låg mycket lågt. Däremot blev det fler företag, vilket i och för sig är ganska naturligt. Men det hindrar inte att Sverige har färre småföretag i förhållande till sin befolkning än vad andra, jämförbara nationer har. Där finns absolut ingenting att skryta med. Felet med det skattesystem och det system för övrigt som ni hade konstruerat var att företagen inte växte. De fortsatte inte att växa från en viss nivå till betydande multinationella företag, i samma takt som i andra länder. De stannade upp i utvecklingen, och detta berodde bl.a. på ett vansinnigt skattesystem. Det träffades en krisuppgörelse. Den innehöll ett inslag som inte var speciellt intelligent, nämligen att man skulle fortsätta med ett mycket orättvist skattesystem för egenföretagarna. Nu har Göran Persson och hans arbetsgrupp sett ordentligt på den frågan och kommit på att systemet är en ren nackdel för Sverige. Han ämnar ändra på det. Vilket svek är störst: Är det att ni har kommit på att systemet är galet, eller är det att vi har kommit på att det är galet och tänker ändra på det?
Herr talman! Jag vill inte fortsätta svekdebatten. Jag noterar att fick jag ett erkännande av Kjell Johansson när han sade att småföretagen växte till en viss gräns och sedan köptes upp av storföretagen. Så var det. Antalet småföretag blev också fler. Det betydde att det under högkonjunktur inte fanns fler att anställa i de företagen.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Antalet företag som har betydelse för Sverige internationellt, antalet företag som skulle ha kunnat gå vidare som viktiga exportföretag, nämligen tillverkande företag, har under socialdemokratiskt regeringsinnehav sjunkit från ca 6 000 till omkring 1 200. Det är siffror som belyser utvecklingen för svenska småföretag under den här tiden.

Herr talman! Jag vill använda den tilldelade tiden till att i första hand föra fram mina reflexioner kring våra motioner och inte alltför mycket uppta tiden med repliker. Blir det tid över skall jag gärna gå in i replikskiften. Såväl vi i riksdagen som den stora allmänheten och alla företagare konfronteras genom massmedierna dagligen med Svea rikes enorma ekonomiska kris. Det talas mestadels om den växande statsskulden, om nödvändigheten av stora besparingar och om rättviseproblematiken i sammanhanget. Men man talar alldeles för litet om möjligheterna att bevara grunden för hela välfärdssystemet. Det gäller att skapa förutsättningar för ett mer aktivt nyföretagande. Visst har det då och då dykt upp i debatten, men vad har regeringen hittills gjort? Jo, genom vår medverkan åstadkom man en lösning som skulle kunna tillgodose vissa riskkapitalbehov, t.ex. genom konstellationen Atle, Bure och de sex riskkapitalbolagen -- en satsning som kompletterades med en rekonstruktion av Industrifonden i kombination med nyföretagarlånet. Hur detta fungerar finns det kanske anledning att återkomma till i andra sammanhang. Men mer direkt avgörande för småföretagarklimatet är de skattesänkningar som gjorts och de pålagor som gäller. Regeringen utlovade för mer än ett år sedan förändringar i skattelagstiftningen som skulle motivera nyföretagande och underlätta verksamheten för de 300 000 -- 400 000 småföretagare som vi har här i landet. Genom krisöverenskommelserna med de -- som jag ser dem -- företagsfientliga socialdemokraterna blev praktiskt taget hela småföretagspaketet lagt på is. Först till hösten 1993 har regeringen aviserat några lättnader i beskattningen av främst småföretagen. Att märka är då att Statens offentliga utredningar redan i skriften Neutral företagsbeskattning -- jag tror det var 1991 -- lade fram vettiga förslag till ändrade skatteregler och rekommenderade att de skulle genomföras redan fr.o.m. den 1 januari 1993. Men, som sagt, den ena kohandeln efter den andra med Socialdemokraterna har försenat de föreslagna skattelättnader som vi enligt regeringens utsago kanske ändå har att se fram emot. Enligt regeringens tankegångar kan vi räkna med att egenföretagen och handelsbolagsägarnas kapitalavkastning kommer att beskattas med ca 30 % och inte med upp till 60 %, som i dag gäller. Företag skall också kunna avsätta medel för expansion med samma skattekonsekvenser som gäller för aktiebolag. Vi gläder oss över dessa något senkomna förslag, som vi emellertid ser som klart otillräckliga. I vår motion har vi utöver vad regeringen hittills har talat om som aktuellt för höstpropositionen lagt fram ett antal förslag om en liberaliserad skattepolitik som skulle stimulera i första hand småföretagen. De skulle naturligtvis inte genomföras under ett år utan under en tidsrymd av kanske upp till tre fyra år. Johansson här. Det är man kanske inne på. Det har vi med i vår motion. Den möjligheten har man haft tidigare, och det borde vara en självklarhet att återinföra den. Det är faktiskt ett enkelt sätt att stödja den som vill starta egen verksamhet. Vi har faktiskt låtit det och en del andra förslag i våra motioner bli föremål för analys på Finansdepartementet, i samband med förhandlingarna -- som inte har varit några förhandlingar utan tekniska samtal. Vi har därför faktiskt uppgift om vad varje föreslagen skattesänkning kommer att kosta enligt finansen. Införande av periodiseringsfonder är en annan aktuell skattelättnad. Ge företagen möjlighet att skattefritt reservera 30 % av årsvinsten under maximalt sex år. När periodiseringsfonderna då införs bör företagen kunna skriva av 100 % av en investering direkt mot upplösning av de reserverade medlen. Därigenom kan småföretagen själva spara vinsten till framtida investeringar och bli mindre beroende av extern finansiering genom banker eller riskkapitalbolag. En annan viktig åtgärd för att ge småföretagen en chans till egen konsolidering är att medge avsättningar till en lönereserv, som också togs upp här, har jag för mig. Låt företagen reservera 30 % av en lönesumma upp till 90 basbelopp -- det är en ungefärlig lönekostnad för tio anställda. Sätt gärna ett tak på fem basbelopp per anställd för att undvika missbruk! Småföretagen skulle då få en ekonomisk buffert att luta sig mot i en lågkonjunktur och soliditeten i företagen skulle stärkas. Vid tidigare behandling av skattefrågor för företagen har vi yrkat på möjligheter för företagen att mot ränta skjuta på inbetalningar av skatter från upplösta lagerreserver och resultatutjämningsfonder. Herr talman! Avslutningsvis vill jag ta upp frågan om att ge företagen möjlighet till en periodiserad avskrivning av valutaförluster. Jag talar då inte om storföretagens mer eller mindre vilda valutaspekulationer utan om småföretagens valutaförluster, kopplade till den flytande kronkursen, i deras exportverksamhet. Man borde kunna skapa möjligheter för företagen att skriva av ca 20 %, exempelvis under en femårsperiod. Syftet med en sådan åtgärd är inte att sänka skatten utan att bromsa tvångslikvidation och konkurser. Det är alltså ett batteri av olika förslag som vi har lagt fram, tänkta att genomföras under en längre tidsperiod. Kan det ge signaler till regeringen och de övriga partierna om att det är viktigt att man beaktar och arbetar vidare med detta är vi glada. Innan jag ansluter mig till Peter Klings yrkande -- det kan jag kanske göra -- när det gäller det här betänkandet vill jag ägna någon tid åt kommentar och replik till exempelvis Lars Bäckström. Det har ju redan förts en debatt mellan Kjell Johansson och Lars Bäckström om vad som varit. Här i riksdagen älskar man att prata om hur det har varit, vad man stod för, vad man sade då, osv. Vi ser det här utifrån och kan konstatera fakta. Till exempelvis Lars Bäckström kan jag säga: Det kan väl inte vara så att skatteklimat och annat har främjat tillväxten i Sverige? Lars Bäckström sade faktiskt det i sitt anförande. Ca 100 000 nya jobb skapades ju de facto utomlands av svenska företag under bara tre år, 1986--1989. Vi har dessutom tappat 25 % av vår marknadsandel. Varför? Jo, därför att våra företag inte har varit konkurrenskraftiga. Det kan inte försvaras med att det är lågkonjunktur. Det här har vi levt med ett antal år, och det är först de senaste två åren som det verkligen har kärvat; tidigare under 80-talet var läget ett annat. Men vi hade exempelvis sådana skatteregler att investeringsklimatet här hemma pressade ut företagen.

Herr talman! Jag skall försöka vara kortfattad. Det här tenderar att bli mycket av en näringspolitisk debatt, som kanske hör hemma i ett annat sammanhang. De förslag när det gäller skatter som Bengt Dalström tog upp tittar vi ganska seriöst på i regeringskansliet. Jag kan inte utlova att alla kommer, men det pågår ett arbete där man med stora nit försöker få fram förslag som gör att man kan ta fram riskkapital och stimulera innovationsverksamheten. Det är också riktigt att en del åtgärder har dragits tillbaka och fördröjts genom det som Bengt Dalström kallade för en kohandel med Socialdemokraterna. Jag tycker inte att vi skall ta upp den debatten här. Låt mig bara säga att Ny demokratis agerande när kriserna utlöstes inte var helt betydelselöst när kohandeln kom till. Förslaget om 30 % av 90 basbelopp är helt på kollisionskurs med de principer vi har om att försöka hålla nere skattesatserna och minska reserveringarna.

Herr talman! Jag begärde ordet eftersom Kjell Johansson efterlyste bättre stringens. Då bör man naturligtvis försöka skaffa sig det. Kjell Johansson sade att vi föreslår höjd marginalskatt för höginkomsttagare, höjd marginalskatt för hushåll och ökad kapitalbeskattning. Kjell Johanssons redovisning var fullständigt korrekt. Allt detta föreslår vi från Kjell Johansson, jag skall nu förklara varför vi gör det. Vi har ett budgetunderskott på 200 miljarder -- ca 14 % av BNP. Innan budgetåret är slut tror jag att budgetunderskottet kommer att vara mellan 240 och 250 miljarder om vi ser till hela den offentliga sektorn. Vi närmar vi oss då 18--19 % av BNP. Det går inte att ha så stora underskott, Kjell Johansson. Dessa underskott måste bort. De är skadliga för svenska företag. I vår skattemotion, som Kjell Johansson refererade till, har vi sagt att underskotten skall angripas på tre fronter. För det första skall man öka nationalinkomsten, dvs. tillväxt genom minskad arbetslöshet. Fler arbetade timmar ger ökade skatteinkomster. För det andra behöver man göra besparingar. Stora nedskärningar och effektiviseringar behövs. För det tredje krävs skattehöjningar. 100 miljarder kan kanske försvinna vid en god ekonomisk tillväxt på många år. Men det krävs en osannolikt hög tillväxt -- minst tre procentenheter, och det räcker förmodligen inte. Det återstår 100 miljarder. Man kan inte spara bort det beloppet om det skall finnas någon välfärd kvar. Det fordras skattehöjningar. Kjell Johansson vill naturligtvis freda företagsskatterna, kapitalskatterna och beskattningen av arbetsinkomster. Alla skattebaser skall fredas utom möjligen hushållens indirekta skatter. Man kan inte höja skatten på bensin, alkohol och tobak hur mycket som helst, Kjell Johansson. Vi har sagt att man får höja skatteuttaget. För några år sedan var skattekvoten 56 %. Nu närmar den sig 49 %. Bara det gör uppemot 100 miljarder. I vår motion har vi skrivit att skatterna nog får höjas med 10--15 miljarder. Jag tror inte att det räcker. Totalt får man nog ta 20--30 miljarder för att klara dessa 100 miljarder, och sedan får man spara bort en rejäl bit också. Det blir troligtvis uppemot 40-- 50 miljarder för att klara underskotten. Det behövs också skattehöjningar. Då kan ingen sektor som kan stå sig i konkurrens med omvärlden vara fredad. Då säger vi -- det är helt korrekt, Kjell Johansson -- att man skall ta ut en ökad andel vid beskattningen av företag. Ta bort systemet med SURV. Det skulle ge mellan 5 och 6 miljarder. Vi talar om 200 miljarder i underskott. Då behövs även dessa 5 eller 6 miljarder.
Herr talman! Den debatt som Lars Bäckström tar upp nu kanske vi skall vänta med till i morgon. Den kommer när kompletteringspropositionen läggs fram. Jag har här inte talat om skattetrycket. Jag har i stället velat poängtera vikten av att vi har ett skattesystem som gör Sverige intressant att driva näringsverksamhet i. På det sättet kan man klara jobben och välfärden. Det är den biten och de skatter som direkt påverkar välståndsbildande krafter i samhället som jag har diskuterat.

Herr talman! Åklagarna är en viktig länk i den kedja som krävs för att få en bra brottsbekämpning i Sverige. Har inte åklagarna tillräckliga resurser leder det till ineffektivitet i hela rättssystemet. Detta måste naturligtvis förhindras. Vi Socialdemokrater anser att vålds-, narkotikaoch ekobrottsligheten måste prioriteras i brottsbekämpningen. Därför är vi också beredda att satsa större resurser än regeringen. I en sönderfallande ekonomi med stora svårigheter för många företag frestas många företagare att ta till brottsliga metoder för att överleva. Många tecken tyder på att vi riskerar att förlora kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Mot ekobrottslingarnas alltmer raffinerade metoder och inflödet från öst, sätts samhällets minskande resurser och i många fall omoderna metoder. Den ekonomiska brottsligheten har i dag nått en sådan omfattning att den hotar grundvalarna för en sund marknadsekonomi och det demokratiska samhällsskicket. I budgetpropositionen avvisar justitieministern Riksåklagarens begäran om medel för kompetenshöjande åtgärder. Med tanke på den ekonomiskt betingade neddragningen av utbildningsinsatserna som genomförs är det angeläget att de begärda 1,3 miljonerna beviljas. Dessutom krävs resurser för vidareutbildning inom ekobrottsområdet. Detta är särskilt viktigt eftersom brotten och förutsättningarna för dessa hela tiden förändras genom ändrad lagstiftning, nya ekonomiska förutsättningar och metodutveckling hos ekobrottslingarna. Vi föreslår därför att 2,2 miljoner anslås för detta ändamål. För att klara de stora ärendebalanserna och för att kunna öka insatserna när det gäller den omfattande konkursbrottsligheten, momsbedrägerierna och andra större ekonomiska brottshärvor, bör personalresurserna byggas ut med ytterligare ekoåklagare. 3 miljoner bör anslås för detta ändamål. Därmed föreslår vi Socialdemokrater 6,5 miljoner mer än regeringen och utskottsmajoriteten till åklagarverksamheten. I motion JU846 påpekar vi de rekryteringssvårigheter som åter gör sig gällande för åklagarväsendet. Dessa beror främst på att karriärgången vid domstolar och hos polisen gjort att lönerelationerna blivit ogynnsamma för åklagarna. Varken regeringen eller utskottsmajoriteten berör detta förhållande. Vi Socialdemokrater ser det som mycket angeläget att regeringen tar tag i detta problem innan det blir akut. Jag yrkar bifall till reservation 1 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande 23, som här skall debatteras, hänvisar utskottsmajoriteten till den kommande beredningen av åklagarutredningens betänkande. Utskottet konstaterar att Ny demokratis motionskrav ligger i linje med det pågående arbetet. Det kan därför verka som om jag, som representant för Ny demokrati, slår in öppna dörrar. För att undvika att i den framtida debatten i dessa frågor få höra att vi inte har några förslag, vill jag emellertid ta tillfället i akt och presentera våra förslag och vår politiska uppfattning; då slipper regeringen stöta på patrull när propositionerna skall beredas i utskottet. Man vet då var vi står i dessa frågor. För att inte förlänga debatten kommer jag att ta upp de viktigaste reservationerna som Ny demokrati har i detta betänkande. I frågan om hur åklagarväsendet bäst skall organiseras anser Ny demokrati att det sunda förnuftets princip bör gälla, dvs. att man bör välja den organisationsform som är mest ändamålsenlig och effektiv och minst resurskrävande. Sociala, politiska, fackliga och andra ovidkommande hänsyn bör med andra ord inte tas. Att åklagaren skall koncentrera sina insatser på sådant som just kräver åklagarkompetens är en självklarhet. Åklagarrollen bör därför renodlas. Förslag som kan leda till detta bör uppmuntras. Åklagaren leder och har det yttersta ansvaret för förundersökningen. Det praktiska arbetet under en förundersökning, förhör och annan utredning, svarar polisen för. Åklagarens ledande roll under utredningsstadiet måste dock klargöras. Det är ju ändå åklagaren som i domstolen skall stå till svars för att utredningen är ordentligt gjord. Ett mera renodlat ansvar för åklagarna torde vara påkallat om man vill komma åt de organiserade brottslingarna. Åklagare och kvalificerade poliser i samspel kan göra mycket nytta. Systemet med särskilda åklagarpromemorior bör utvecklas. Man bör dock inte vara främmande för att i vissa fall föra över utredningen på målsäganden. Herr talman! Åtalsunderlåtelse innebär att en åklagare inte behöver åtala under vissa i lag angivna, speciella förutsättningar, trots att brott föreligger och åtal får ske. Det är alltså inte fråga om att lägga ned en förundersökning eller att skriva av ett ärende på grund av brist på bevis, dvs. att brott ej är styrkt. Åtalsunderlåtelse bör komma till användning i större utsträckning för att frigöra resurser som kan användas till att utreda och beivra allvarligare brottslighet, t.ex. våldsbrott, narkotikabrott och grova ekonomiska brott. För närvarande finns också ett mycket stort antal konkurser där det i många fall kan misstänkas att brottslighet förekommit. Dessutom förekommer en mycket oroande brottsutveckling med tydliga internationella inslag och med allt grövre brott. Ytterligare resurser kan inte generellt sättas av. Alltså måste prioriteringar göras och befintliga resurser användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Erfarenheten visar att risken för upptäckt och lagföring sannolikt har stor brottsavhållande effekt på organiserade eller kalkylerande brottslingar som sysslar med att importera eller sälja narkotika eller på annan brottslighet där den ekonomiska vinningen är det övergripande motivet för verksamheten. Ökade åklagarresurser som läggs på att bekämpa sådan allvarlig brottslighet kan därför ha en preventiv effekt på eventuellt brottsbenägna personer. I statistiken över ärenden som avskrivs för att brott inte är styrkt -- det rör sig om upp emot 100 000 per år -- döljs sannolikt en hel del fall där åklagaren hade kunnat välja åtalsunderlåtelse i stället, eller med bättre resurser hade kunnat driva utredningen vidare. Förundersökningen kan också begränsas på ett annat sätt. Skälet mot att införa förundersökningsbegränsningsregler är närmast av juridisk-teknisk art, eftersom det kan vara svårt att genom författningsreglering bestämma hur den övergripande prioriteringen på utredningsstadiet skall ske i praktiken. Därför menar kritikerna mot förundersökningsbegränsningsregler att man i första hand bör välja andra åtgärder. Om statsmakterna verkligen vill att fler brott än nu skall beivras finns i princip, vid sidan av en renodlad effektiviserad åklagarroll, olika styrningsmedel som anges i vår motion Ju831. Jag skall därför inte här räkna upp dem. De traditionella medlen räcker dock inte till om man snabbt vill skapa bättre förutsättningar för åklagarna att rikta in sig på den allvarliga brottsligheten. Att staten anvisar ytterligare medel eller uttrycker en viljeinriktning för bekämpande av brottslighet är en osäker metod och ger mestadels inte önskat resultat, det visar praktiken. Avkriminalisering för bagatellbrott, ökad användning av summarisk straffprocess, ökad användning av åtalsunderlåtelse och ändring av brottsrekvisit och straffsatser är exempel på metoder som kan vara effektiva och skapa utrymme för en bättre resursanvändning. För de svenska åklagarna gäller en absolut åtalsplikt. Om den absoluta åtalsplikten ersätts av en relativ åtalsplikt torde en sådan förändring kunna medverka till att betydande resurser frigörs. Om man verkligen vill komma åt den grova brottsligheten är detta en väg som bör prövas. Herr talman! Det är dags för Sverige att anpassa sig till Europa och ersätta den absoluta åtalsplikten med en relativ åtalsplikt. Rättslikheten har ett uppenbart värde i sig, särskilt i kampen mot internationell brottslighet. Utgångsläget bör därför vid närmandet till det gränslösa Europa vara att man bör införa en relativ åtalsplikt om inte särskilt starka skäl talar däremot. Några tillräckligt starka motargument finns faktiskt inte. Dessutom föreligger uppenbara fördelar med relativ åtalsplikt ur effektivitetssynpunkt. En renodlad åklagarroll skapar också goda förutsättningar för ett system med relativ åtalsplikt. Med en relativ åtalsplikt har ju målsäganden alltid en möjlighet att föra talan om han eller hon vill. Någon större risk för rättsförlust för målsäganden borde i princip inte föreligga. Herr talman! I mom. 9 har jag reserverat mig för en moderat motion som mer detaljerat belyser vikten av att kvinnomisshandelsmål regelmässigt skall behandlas som förtursmål. I en liknande motion har även vi hänvisat till Kanada, som är något av ett föregångsland när det gäller att bekämpa familjevåld. Den uppgift jag har är att man kallar eller hämtar den misstänkte till förhör inom 24 timmar sedan anmälan gjorts. Fördelarna med en snabb handläggning av kvinnomisshandelsbrott är många. Utskottets motivering för att avstyrka motionerna är därför beklaglig. Man säger sig ha förståelse för syftet med önskemålen men hänvisar till Åklagarutredningen som avvisar förslag om att reglera prioriteringsfrågorna. Utredningen finner sammanfattningsvis inte skäl att föreslå någon ytterligare författningsreglering eftersom man anser att de skyndsamhetskrav som i dag beaktas vid prioriteringar är tillräckliga. Herr talman! Skillnaden ligger i vad som verkligen sker ute i verkligheten och det som produceras av -- Anderberg, som är den en av de två som skrivit moderatmotionen, är i sin ordinarie verksamhet chefsåklagare; själv är jag polisiär utredare. Vi vet att dessa skyndsamhetskrav inte fungerar i praktiken. Det är utifrån denna erfarenhet som Christel Anderberg skrivit motionen som är utmärkt och verkligen beskriver behoven. Jag vet också att ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige, välkomnat motionen. Jag vet vad dessa säger och vilken reaktion som kvinnorna ute i landet känner när man inte vågar bestämma sig eller föregripa en utredning. Häromdagen hörde vi hur man från socialdemokratiskt håll ansåg att frågan om registrerat partnerskap inte var så viktig att man ville föregripa utredningar och i riksdagen besluta om lag. Herr talman! Jag måste säga att det är beklämmande att höra vad som i denna kammare framhålls som en viktig fråga. Jag vill bara påminna om att man beräknar att det är en kvinna som misshandlas till döds varje dag. När skall vi göra något för att återskapa kvinnofrid i detta land? Kvinnorna utgör ju trots allt drygt 50 % av befolkningen. Jag kan utifrån sådana aspekter förstå att det höjs röster för ett kvinnoparti, även om det kanske inte vore lösningen på allt elände. Herr talman! Det skall bli intressant att höra utskottets företrädare försvara utskottsmajoriteten. Det är nämligen Christel Anderberg som har väckt denna utmärkta motion. Jag skall inte uppehålla kammaren längre, utan jag avvaktar det som hon säger i sitt anförande. Herr talman! För att vinna tid yrkar jag slutligen bifall endast till våra reservationer nr 2, nr 3 och nr 8, som är fogade till betänkandet. Givetvis står vi i Ny demokrati bakom våra övriga reservationer.

Herr talman! Regeringen är uppseendeväckande rigid när det gäller insatser för bekämpande av ekobrottslighet av olika slag. Budgetramarna skall ligga fast, tydligen vad som än händer. Justitieministern anför i budgetpropositionen att det endast i mycket speciella situationer kan komma i fråga att under en budgetperiod ändra en given planering. Vänsterpartiet har i en motion begärt att det utöver regeringens förslag skall anslås 10 miljoner kronor till åklagarmyndigheterna för att användas till undersökningar av oegentligheter i samband med bank och finanskrisen. Bankernas långivning under 80-talet måste på allvar granskas. Sedan motionen skrevs i januari har dess värre misstankar om brott inom bankvärlden vuxit än starkare. Rapporterna om allt större kreditförluster och suspekta utlåningshärvor duggar tätt. Självfallet måste då åklagarmyndigheterna också få resurser för kompetenshöjande åtgärder. I två socialdemokratiska motioner krävs större resurser till Riksåklagaren. Vi står självfallet helt och fullt bakom vår motion. Jag vill återigen betona att jag finner det synnerligen anmärkningsvärt att regeringen och nu utskottet de facto inte är beredda att ta ett verkligt ansvar för att sätta in nödvändiga resurser för att man skall kunna komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten i allmänhet och oegentligheterna i finanskrisens spår i synnerhet. För att undvika alltför många voteringar avstår jag från att yrka bifall till vår motion. Jag yrkar i stället bifall till reservation 1. Herr talman! Jag vill också påpeka att jag tycker att det är anmärkningsvärt att utskottet efter den utveckling som har skett inom just bank och finansvärlden inte är självständigt nog för att inse att det här behövs sättas in resurser.

Herr talman! I detta betänkande tillstyrker utskottsmajoriteten regeringens förslag till medelstilldelning till åklagarväsendet. Vi har konstaterat att åklagarväsendet ingår i systemet med treåriga budgetramar, vilket innebär att verksamhetens inriktning och medelstilldelningen i princip har lagts fast för budgetperioden 1991 94. Riktlinjerna har sedermera utsträckts till att omfatta även budgetåret 1994/95, med anledning av att man vill avvakta remissutfallet och den fortsatta beredningen av Åklagarutredningens förslag Ett reformerat åklagarväsende, som lades fram i juni 1992. Åklagarutredningen har i enlighet med sitt uppdrag gjort en genomgripande översyn av regelverk, rutiner och organisation inom åklagarmyndigheten i syfte att undersöka om dessa svarar mot dagens krav och de krav som kommer att ställas i framtiden. Utgångspunkten för utredningen har varit att åklagarverksamheten skall präglas av effektivitet och rättssäkerhet, att åklagarnas yrkesroll skall renodlas och att en slagkraftig organisation skall skapas, som kan möta framtidens krav på bl.a. decentraliserat beslutsfattande och flexibilitet i verksamheten. Jag vill inte direkt påstå att Karl Gustaf Sjödin slår in öppna dörrar. Däremot vill jag påstå att han är litet för tidigt ute. Flertalet av de frågor som Ny demokrati har aktualiserat i samband med detta ärende är sådana som behandlas av Åklagarutredningen. En proposition till riksdagen kan förväntas inom kort. Det finns därför ingen anledning att nu göra några tillkännagivanden till regeringen, eftersom arbetet med dessa frågor pågår för högtryck. När det gäller den socialdemokratiska reservationen, nr 1, har justitieministern i budgetpropositionen anfört att det endast i mycket speciella situationer kan komma i fråga att under en pågående budgetperiod ändra en given planeringsram. Vad skall man annars med treåriga budgetramar till? Även utskottet har understrukit vikten av att de treåriga planeringsramarna hålls. Ett undantag från huvudregeln har emellertid medgivits. Riksåklagaren har nämligen begärt ett extra anslag med 6,2 miljoner kronor för att tillskapa en särskild ekoutredningsgrupp, som under en tid skall ta sig an undersökningar i ärenden angående kvalificerad ekonomisk brottslighet riktad mot banker och finansinstitut. Bakgrunden härtill är väl känd: banker och andra kreditinstitut har ju under de senaste åren drabbats av synnerligen stora kreditförluster, och det finns anledning att anta att en del av förlusterna beror på brottsliga gärningar. Justitieministern, liksom utskottet, har välkomnat detta initiativ från riksåklagarens sida. Åklagarväsendet har för ändamålet fått ytterligare 4 miljoner kronor per år under en tvåårsperiod. Anslag till polisväsendet. Jag rekommenderar varmt Berith Eriksson att läsa det protokollet. Där framgår att riksåklagare Torsten Jonsson fick frågan om han ansåg att det var tillräckligt med de 4 miljoner kronorna. Han besvarade frågan med att det för dagen inte fanns några krav eller önskemål från hans sida om ytterligare medel. Thelin, som också deltog i vår hearing, förklarade dessutom att regeringen, om det skulle visa sig vara påkallat, självfallet är beredd att i positiv anda överväga om ytterligare medel skall tillföras denna viktiga specialoperation. Inställningen är alltså inte alls rigid, Berith Eriksson. Den är tvärtom mycket öppen för omprövningar. Vad slutligen gäller frågan om förtur för mål som rör kvinnomisshandel är jag som enskild riksdagsledamot naturligtvis glad och tacksam över att Karl Gustaf Sjödin har uttryckt sig så positivt om min motion Ju301. Nu är jag emellertid inte här som enskild riksdagsledamot utan som företrädare för utskottets majoritet. Jag har låtit mig nöja med det resonemang som har förts i utskottet och det resonemang som Åklagarutredningen för i saken. Den har övervägt förutsättningarna för att författningsreglera prioriteringsfrågorna, men har funnit att övervägande skäl talar emot en sådan lösning. Prioritering är enligt utredningen, utöver vad som gäller enligt gällande lagstiftning, mest en fråga om resurser och hur de används. Som jag påpekar i min motion förekommer ungefär den av mig efterlysta rutinen redan på sina håll, bl.a. i Umeå polisdistrikt. En sådan här ordning är alltså fullt möjlig att genomföra redan med nuvarande lagstiftning. Vidare har ju regeringen i många olika sammanhang slagit fast att den fäster stort avseende vid all brottsbekämpning, men vill särskilt prioritera våld och narkotikabrott. Kvinnomisshandel är en form av våldsbrott och därmed uttryckligen redan prioriterat. I motionen föreslår jag också att regering och riksdag -- riksdag understruket -- verkar för att kvinnomisshandel regelmässigt handläggs med förtur. Förhoppningsvis kan redan den debatt som Karl Gustaf Sjödin och jag för, bidra till att uppmärksamheten ytterligare fokuseras på det utomordentligt viktiga samhällsproblem som kvinnomisshandeln utgör.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

Herr talman! Jag är medveten om att jag var litet tidigt ute. Men som jag sade i mitt anförande var syftet att poängtera vår politiska uppfattning inför det kommande betänkandet beträffande Angående prioriteringar tycker jag på sätt och vis litet synd om Christel Anderberg därför att hon naturligtvis måste ha varit medveten om det som stod i Åklagarutredningen. Jag undrar vad hon hade för tankegångar när hon skrev motionen. Men jag förstår att anledningen till att Christel Anderberg skrev motionen är att hon utifrån sin erfarenhet som chefsåklagare vet att dessa prioriteringar inte görs. Jag kan ta ett exempel när det gäller besöksförbudet. Det var en typisk tandlös fråga. I bevismål är det ju så oerhört svårt, därför att skurken säger en sak, den kvinnliga målsäganden säger en annan sak och sedan står man där. Det är därför oerhört angeläget att man verkligen prioriterar och följer vad som sker i utredningen och inte gömmer sig bakom det som står i betänkandet. Vad jag förstår var anledningen till att Christel Anderberg skrev denna motion att hon känner till verkligheten och att hon därför ville ha en förändring.
Herr talman! Det är snällt av Karl Gustaf Sjödin att han tycker synd om mig. Men jag känner mig inte så illa behandlad eftersom jag när jag skrev min motion var väl medveten om spelets regler. Nykomling i riksdagen som jag är inbillade jag mig faktiskt att man kan påverka utvecklingen och skapa opinion även om man inte får bifall till sina motioner.
Herr talman! Jag tyckte synd om i den meningen att det ändå inte kan kännas roligt att i talarstolen yrka avslag på sin egen motion om man, från dem som vet att en ändring verkligen behövs, har fått lovord och uppmuntrande brev för att man har skrivit just denna motion.
Herr talman! När Christel Anderberg argumenterar mot reservation 1 använder hon en motivering. Den skiftar sedan snabbt när man kommer in på andra problem. Det är litet väl motsägelsefullt att i det ena fallet hävda att man inte avviker från budgetramarna för att i nästa andetag redogöra för en avvikelse, och sedan till Berith Eriksson understryka att regeringen och utskottsmajoriteten är mycket öppen för att vidta förändringar i dessa frågor. Detta är beklagligt. Det ligger också en större ideologisk sanning bakom detta, vilken är att Moderaterna och utskottsmajoriteten inte prioriterar ekobrottslighet. Det gör vi socialdemokrater, och det är därför som vi har föreslagit en ökning av anslagen på den här punkten.

Herr talman! Det har i denna kammare i dag redan talats tillräckligt om prioritering av ekobrott. Vi är precis lika intresserade som Socialdemokraterna av att komma till rätta med den typen av brottslighet. Det är bara det att vi för det första har ont om pengar. För det andra, även om vi hade mycket gott om pengar, löser man inte alla problem genom att ösa ut pengar. Riksåklagaren har vid den utfrågning, som jag tror att Bengt-Ola Ryttar också deltog i, uttryckligen förklarat att han var nöjd med de pengar som Riksåklagaren hade fått. Han såg för tillfället inget behov av ytterligare medel. Det räcker ju inte med bara pengar, utan man måste också ha en avpassad organisation. Visserligen har inte Riksåklagaren fått sina önskningar tillgodosedda fullt ut. Men genom omprioriteringar sker faktiskt ändå kompetenshöjande åtgärder. Under denna vår har ekoutbildning pågått för ett 20-tal åklagare under en sjuveckorsperiod. Detta är så mycket som åklagarväsendet förmår att bära rent organisatoriskt. Den verksamhet som Socialdemokraterna efterlyser pågår för fullt.
Herr talman! Man får inte, Christel Anderberg, blanda äpplen och päron hur vilt som helst. När riksåklagaren sade att resurserna räckte, avsågs de resurser som krävdes till Finanspolisen. Vad jag vet -- jag tror att det alldeles klart framgår också i protokollet -- har han inte uttryckt någon tillfredsställelse med medelstilldelningen i övrigt. Jag tror inte alls att det är några svårigheter för Riksåklagaren att använda de ytterligare miljoner som vi socialdemokrater föreslår på ett meningsfullt sätt. Det skulle innebära några ytterligare åklagartjänster och att man skulle kunna inrikta utbildningen mer mot ekobrottslighet. Vad gäller frågan om hur mycket som har diskuterats kring ekobrott i denna kammare i dag, tror jag inte att det kan bli för mycket, därför att detta är ett oerhört stort samhällsproblem. Att satsa på ekobrottsbekämpning är en god investering. Man får tillbaka pengarna flera gånger om. Man får det på andra konton och inte på vårt konto, men samhällsnytta gör de.
Herr talman! Jag ber å åklagarkårens vägnar att få tacka Bengt-Ola Ryttar för påpekandet att detta är en så viktig länk i rättsväsendet. Åklagarna har nog ibland haft anledning att ifrågasätta om de var så särskilt uppskattade under 80-talet när Socialdemokraterna satt vid makten och styrde medelstilldelningen till denna verksamhet. Lönsamheten i ekobrottsbekämpningen kan man ju diskutera. Det är klart att det finns pengar att hämta, dock inte de fantasibelopp som Socialdemokraterna nu hävdar i den allmänna debatten. Det är en sak att skattemyndigheterna lyckas med väldigt vackra upptaxeringar, men det är en helt annan sak att se till att pengarna också kommer in till statskassan. I allmänhet finns pengarna inte kvar, när man har kommit så långt.
Herr talman! Inte bara vi socialdemokrater anser det lönsamt att satsa på ekobrottsbekämpningen. Det anser även Rikspolisstyrelsen, Rikspolischefen och Riksåklagaren. Det anser de flesta instanser som har några kunskaper på detta område. Personligen tycker jag att det är förvånande hur mycket pengar som man faktiskt får loss och som man i slutänden får tillbaka till statskassan. Det är anmärkningsvärt stora andelar av de pengar som är föremål för utredning. Så nog är det en lönsam investering, Christel Anderberg. Jag hoppas att ni kommer tillbaka i nästa budget med litet mer pengar på detta område.

Herr talman! Jag kan inte låta bli att kommentera Bengt-Ola Ryttars anförande. Han talade om att blanda äpplen och päron och om ekobrottslighet och sade att Rikspolischefen och Rikspolisstyrelsen tycker att detta är viktigt. Men jag lyssnade tidigare på debatten om skatteutskottets betänkande. Då debatterade socialdemokrater och moderater från utskottet dessa saker. Socialdemokraterna bär omkring på en hel säck med både äpplen och päron som blandas friskt. I höstas krävde man t.ex. i överenskommelsen med regeringen att det skulle sparas 500 miljoner kronor på Polisen. Man tar bort resurser för Polisen men vill satsa på bekämpning av ekobrottsligheten. Man har ute i landet möten, där man diskuterar hur det skall sparas. Samtidigt begär man i en motion att det skall satsas 62 miljoner kronor på bekämpning av ekobrottsligheten. Hade man låtit bli de pengar som fanns, hade Polisen faktiskt haft ekonomiska möjligheter att ingripa mot ekobrottsligheten och därmed skapa underlag för åtal i dessa mål.
Herr talman! Jag kan bara beklaga, Karl Gustaf Sjödin, att vi har varit tvungna att pruta 500 miljoner kronor på polisverksamheten. Men det gör det inte mindre angeläget att vi satsar de resurser som krävs när det gäller åklagarna. Med bara polisinsatser löser vi inte dessa problem. Det är viktigt att hela kedjan fungerar, vilket jag sade i mitt inledningsanförande.

Herr talman! Jag vill replikera Christel Anderberg. Jag har faktiskt läst protokollet från hearingen. Bengt-Ola Ryttar talade om vilka pengar Riksåklagaren var nöjd med. Man kan väl mycket väl säga att en mycket speciell situation har uppstått sedan långtidsbudgeten gjordes upp. Efter att ha läst detta protokoll är även jag medveten om att åklagarsidan också önskade få in kompetens utifrån, alltså inte bara en egen satsning på utbildning. Det vore intressant att höra åklagarsidans reaktion på Christel Anderbergs påstående att åklagarna har de resurser som de behöver för att på ett effektivt sätt kunna åtgärda den ekonomiska brottsligheten. Jag säger som Bengt-Ola Ryttar sade tidigare. Jag tycker inte att man kan tala tillräckligt i denna kammare om ekobrottsligheten. Det handlar inte om att man skall ha en massa pengar att ösa ur, utan det handlar om hur vi skall kunna få in de pengar som vi i dag inte får in till statskassan.
Herr talman! Riksåklagaren tycker naturligtvis inte att han har alla de resurser som han skulle vilja ha och behöva. Det finns inte någon förvaltningschef i Sveriges land som tycker det. Däremot vet jag att Riksåklagaren är fullt beredd att göra det bästa av den situation som för närvarande råder. Riksåklagaren håller för närvarande på att gemensamt arbeta fram ett förslag till en ny organisation för just bekämpningen av den kvalificerade ekonomiska brottsligheten. Vi i utskottsmajoriteten tycker att det är fel tågordning att börja med att anslå en massa pengar och sedan så småningom tänka ut vad vi skall använda pengarna till. Låt oss i stället lugnt avvakta att de tre myndighetscheferna lägger fram sitt förslag. Om jag inte missminner mig skulle det ske redan före maj månads utgång. Jag är övertygad om att vi ganska snart får anledning att återkomma till dessa frågor. Den dag vi vet hur en tänkt organisation skall se ut, har vi också mycket bättre underlag för att bedöma vilka resurser den nya organisationen kommer att behöva.
Herr talman! Att lugnt avvakta! Under hela 80 talet har utredningar om den ekonomiska brottsligheten pågått. Det finns tillräckligt med utredningsmaterial för att omedelbart sätta in åtgärder. Hos de olika myndigheterna råder uppfattningen att de kan sätta i gång och arbeta på ett effektivt sätt bara de får de medel som behövs.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, Berith Eriksson. Under 80-talet utreddes det och pratades det väldigt mycket, samtidigt som resurstilldelningen ströps alltmer. För en tid sedan diskuterade jag och Berith Eriksson anslaget till Polisen. Även då var vi inne på dessa frågor.

Rolf Åbjörnsson är advokat och ordförande i Konkursförvaltarkollegiet. Nu pratas och utreds det inte bara, utan nu börjar det faktiskt vidtas konkreta åtgärder. Både han och ett antal andra deltagare i denna hearing gav uttryck för en åtminstone försiktig optimism. Utskottets ordförande summerade hearingen så, att det hade uttalats positiva uppfattningar om att det nu äntligen började hända saker.
Herr talman! Det Christel Anderberg i dag hänvisar till är ju nya utredningar. Samtidigt håller hon med om att det utreddes under hela 80-talet. Ja, visst finns det en försiktig optimism och nog har vi kommit till en vändpunkt.

Herr talman! Finansministern lade fram sitt budgetförslag i början av januari. Denna hearing ägde rum den 18 februari. Deltagande myndighetschefer måste alltså ha varit mycket väl på det klara med vilka resurser de hade anledning att förvänta. Även mot denna bakgrund gav de uttryck för en optimism om den närmaste framtiden på detta område.

Herr talman! Vi skall nu behandla justitieutskottets betänkande om anslag till domstolsväsendet. I detta betänkande, liksom i tidigare betänkanden om anslag till domstolsväsendet, finns det en formulering som dess värre återkommer, nämligen att arbetsläget i domstolarna är ansträngt. Det tillförs inte heller några nya pengar till den dömande verksamheten i det betänkande som vi nu behandlar. Däremot aviserar regeringen i annat sammanhang att man skall försöka möta det ansträngda budgetläget i domstolarna med att bl.a. införa dispensprövning i ledet tingsrätt--hovrätt och på det sättet minska antalet mål i hovrätterna. Det är också hovrätterna som för närvarande har det besvärligaste läget. Det finns också en annan proposition som är under behandling och som handlar om delegering av arbetsuppgifter inom domstolsväsendet, dvs. delegering av arbetsuppgifter från juristpersonal till icke juristutbildad personal. Det kan väl också antas öka effektiviteten så småningom i dömandet, eftersom juristpersonalen då kan koncentrera sina insatser på just de arbetsuppgifter där den utbildning som de har krävs. Den fråga som under fjolåret och även i år har diskuterats mycket är frågan om tingsrättsorganisationen. Regeringen presenterade i maj 1992 en departementspromemoria som innebar att man skulle lägga ned 24 tingsrätter. Den promemorian hade föregåtts av att Domstolsutredningen fråntagits sin uppgift att utreda tingsrättsorganisationen, eftersom detta i stället skulle utredas i departementet. I promemorian föreslogs också att Domstolsverket skulle avvecklas och vidare att man skulle slopa specialdomstolarna. Av dessa tre huvudpunkter i promemorian finns det nu bara en kvar, nämligen frågan om specialdomstolar. Domstolsverket skulle läggas ned av principiella skäl. Det hotade domstolarnas självständighet, enligt någon doktrin. Detta mötte dock motstånd. Och så småningom meddelade departementet att Domstolsverket skulle finnas kvar. Departementet fick alltså backa i fråga om detta. När det gäller tingsrättsorganisationen anförde statssekreteraren Thelin vid en utfrågning som utskottet anordnade i december 1992 att det är den tilltagande internationaliseringen som har stor betydelse för hur man skall organisera tingsrätterna. Statssekreteraren sade med hänvisning till den tilltagande internationaliseringen: ''Detta har tagit sig uttryck i att vi nu kommer att få en ordning genom den s.k. Luganokonventionen, som medför att avgörande i en stat, och Sverige är medlem i denna konvention, kan verkställas i en annan stat. Det innebär att vi kommer att få ett processande, för att uttrycka mig slarvigt, som innefattar internationella moment i en omfattning som vi aldrig har haft tidigare. Till detta kommer frågan om EES-avtalet, där vi fortfarande har optimismen obruten, trots schweizarnas oförsynthet att fatta det beslut som de gjorde i söndags. Ambitionen är som bekant att vi i stället för den 1 januari nästa år skall ha detta avtal genomfört den 1 juli nästa år. Det innebär att en hel del judikatur kommer att tillföras framför allt de allmänna förvaltningsdomstolarna. Men även de allmänna domstolarna kommer indirekt att få syssla med EG-rätten. Detta kommer naturligtvis, när Sverige blir medlem i EG, att ännu mer manifesteras. Vi har som bekant målsättningen att Sverige skall vara medlem i Europeiska unionen den 1 januari 1995.'' Det gäller att hålla denna beskrivning av motiven i minnet. I början av januari 1993 tolkades en TT intervju med justitiminister Gun Hellsvik så att det inte skulle bli något förslag om en ny tingsrättsorganisation. Den intervjun dementerades några dagar senare i ett uttalande där det sägs att man skall lägga fram ett förslag men att det möjligen skall beröra ett färre antal tingsrätter än de 24 som skulle läggas ned. Hellsvik att det inte alls kommer att läggas fram något förslag om ändrad tingsrättsorganisation. Hela projektet har kraschat. Borta är tydligen kraven på en förändring som motiveras av internationaliseringen. Hela denna långa process och diskussion avslutar utskottet i detta betänkande genom att om tingsrättsorganisationen skriva: ''Utskottet noterar att den slutsats som kan dras av nu befintliga uppgifter är att några avgörande invändningar inte kan riktas mot den nuvarande organisationen.'' Jag tycker att det är angeläget att göra denna sammanfattande beskrivning, vidare att vid den slutpunkt för tingsrättsorganisationens diskuterande, just nu i alla fall, erinra om att det kanske ändå hade varit bättre att låta Domstolsutredningen i parlamentarisk ordning fullfölja sitt betänkande i dessa avseenden. I stället valde det nytillsatta departementet att i sina egna rum skriva ihop ett förslag. Den hanteringen ledde fram till detta icke-resultat av hela frågan. Det skapade oro och oklarheter för dem som arbetar i domstolsorganisationen. Jag är intresserad av att höra vad Ingbritt Irhammar, som företrädare för majoriteten, tycker i den här frågan. Det som återstår från denna promemoria är alltså specialdomstolarna. Jag funderar då på om Ingbritt Irhammar är beredd att förmedla erfarenheterna från utskottsarbetet beträffande tingsrättsorganisationen till departementet, så att man kan ta hänsyn till det som också Karin Ahrland sade i en tidigare debatt, nämligen att det har stor principiell betydelse att man kan vara överens på en bred front om exempelvis domstolsorganisation och andra principiella frågor. Vi socialdemokrater har inte någon dogmatisk inställning till dessa frågor. Vi har inte gått emot förslaget om nedläggning av Försäkringsöverdomstolen. Men vi anser att varje domstols roll och arbetsuppgifter måste bedömas var för sig. Alltså: Vilken roll spelar domstolen i systemet? Har den svarat mot de krav som har ställts? Eftersom regeringen har en principiellt negativ inställning till specialdomstolar var det intressant att häromdagen i denna kammare lyssna till kds:aren Holger Gustafsson. Han framhöll sedan hans utskott, lagutskottet tror jag att det var, hade varit på studieresa i Australien, där familjedomstolar besökts, att sådana speciella familjedomstolar är intressanta, eftersom de möjliggör att ytterligare lyfta fram familjerättsfrågorna. Han fortsatte med att säga att vi ännu inte är mogna för familjedomstolar. Anledningen till detta inlägg var en motion från Hur ser Ingbritt Irhammar på ett sådant förslag om en särskild specialdomstol för familjemål? Övervägs sådana specialdomstolar inom t.ex. Ingbritt Irhammars parti eller inom andra partier? Jag yrkar bifall till reservation 3 i justitieutskottets betänkande, som handlar om specialdomstolar. En annan reservation är nr 4, som handlar om jourdomstolar. Dessa har också diskuterats ett antal år. Våren 1991, när Ingbritt Irhammar var i opposition, skrev hon en reservation där hon och hennes medreservanter krävde att jourdomstolar för ungdomsbrottslingar skulle införas omedelbart. Man skrev vidare att ''Saken behöver inte bli föremål för utredning, utan regeringen bör snarast lägga fram förslag för riksdagen i linje med vad utskottet anfört.'' Vart har denna beslutskraft tagit vägen i regeringsställning? Saken behövde ju inte ens utredas. Nu vill majoriteten i utskottet avvakta Ungdomsbrottsutredningens arbete och gör inget ställningstagande. Hoppas man på att få stöd av utredningen för sin ståndpunkt? Vi socialdemokrater har av rättssäkerhetsskäl ställt oss negativa till den här typen av jourdomstolar för ungdomar. Liksom förra året förordar vi att utskottet säger nej till jourdomstolar. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 4. Jag vill också yrka bifall till utskottets hemställan med undantag för de punkter där vi har reservationer. Jag vill också peka på att det finns en utskottsmajoritet för ett ökat anslag för utbildningsverksamhet inom domstolsväsendet på 3 miljoner kronor. Jag vill särskilt yrka bifall till det ställningstagandet.